Herr talman! Man brukar säga att när kvinnor debatterar så låter det som en hönsgård, men herrarnas replikskifte här lät som om vi hade hamnat där ändå. Som framgår av talarlistan är det ju dess värre få kvinnor som debatterar den här frågan. Det är litet förvånande med tanke på den energi vi har lagt ner på dessa frågor inte bara i bokstavlig bemärkelse utan också rent praktiskt. Jag skulle vilja säga att det inte minst av Gunnar Hökmarks inlägg framgår att en av huvudfrågorna i de betänkanden som vi i dag debatterar är just frågan om kärnkraftsavvecklingen. Framför allt som moderaterna likt gengångare på nytt mässar samma besvärjelser som på 70-talet finns det anledning att göra en rekapitulation av det som hänt under de senaste åren. Det visar sig att kärnkraftens stöttepelare, här i kammaren företrädda främst av moderaterna, av allt att döma har mutat in sig själva i en låtsasvärld, där ingenting av verklighetens obarmhärtiga avslöjande ljus hittills förmått att tränga in. Det politiska minnet är tydligen kort, och därför är det på sin plats med en tillbakablick. En reaktorolycka inträffade i Tjernobyl, varvid endast 3 96 av härdens innehåll kom ut i biosfären. Genom dessa 3 9 fick biosfären ta emot lika mycket radioaktivitet som hittills har släppts ut sammanlagt i den mänskliga historien — alltså inkl. alla bombprov och de två fällda bomberna — och dessutom sannolikt bortåt 50 26 mer än hittills sammanlagt av cesium, ett ämne som förblir radioaktivt i långt mer än 100 år. De internationella riskbedömningarna har efter olyckan gjorts om, och vi har nu fått veta att vi har att räkna med en stor reaktorolycka vart tionde år. Både plutonium och höganrikat uran från civil kärnkraft har smugglats ut och försvunnit i skrämmande stora mängder. Plutonium utgör ett hot mot all mänsklig kultur, och tekniskt sett är en kärnreaktor en fabrik som massproducerar plutonium. Den producerar också energi, men det är av mindre betydelse, eftersom det ju finns andra sätt att lösa energiproblemen på. Varenda gång en familj tillagar en vanlig middag med hjälp av elektricitet från en kärnreaktor, produceras automatiskt inom reaktorn en mängd plutonium som teoretiskt sett är tillräckligt för att döda hela familjen. Många familjer äter många sådana middagar i dag. Att riva kärnkraftverk blir lika dyrt som att bygga — minst. Enligt Worldwatch Institute bildas det i själva kärnkraftverken så långlivade ämnen att de måste fraktas till s.k. säkert slutförvar, som allt annat högaktivt avfall. Inom de närmaste 30 åren måste ca 350 reaktorer i världen avvecklas av åldersskäl, och inga länder har i dag resurser eller beredskap för detta — inte heller Sverige, vilket jag återkommer till. Tidningen Der Spiegel avslöjade för något år sedan en hemlig rapport från hade mörklagts. Kriminella metoder har avslöjats i den västtyska kärnkraftsindustrin. Genom mutor och förfalskningar har man försökt dölja uranoch plutoniumförsäljning. Det är viktigt, herr talman, att komma ihåg att överallt i världen där man utvecklat kärnteknik har man gjort det i militärt syfte och inte i första hand för att producera el. Så också här i Sverige. Men en mäktig folkrörelse lyckades få riksdagen att stoppa projektet; vi skulle inte konstruera svenska atombomber. Men redan då var kärnkraftsindustrin så mäktig att den struntade i riksdagsbeslutet, och man fortsatte i flera år — i hemlighet — utvecklingsarbetet på atombomber. Den internationella kontrollen fungerar inte. IAEA, som skall kontrollera att spridningen av s.k. fredlig kärnteknologi inte samtidigt medverkar till spridning av kärnvapen, har inte lyckats i sitt värv. Så sent som i början av 1988 uppgav mani en rapport att man under det senaste året hade tappat bort inte mindre än 188 transporter av klyvbart material. Transnuklearskandalen i Västtyskland under 1987-1988, med avslöjanden av smuggling och falskdeklarering av kärnavfall, visar också hur naiv föreställningen om ett perfekt fungerande kontrollsystem faktiskt är. Stöld, smuggling och kommers med begärliga produkter har aldrig i historien kunnat förhindras, inte ens med de mest rigorösa säkerhetskontroller eller med hot om de mest djävulska straff — det må ha gällt försvarshemligheter, sprit, narkotika eller vapen. Begärets förslagenhet känner inga gränser, och atomenergins värld utgör inget undantag. Allt fler samstämmiga uppgifter tyder i stället på att det redan i dag finns en svart handel med plutonium och anrikat uran, där materialet kommer från just den civila kärnkraftsverksamheten i Europa. Spridningen av atombomber utgör det allvarligaste hotet mot mänsklighetens överlevnad. Försök att hindra spridningen av den s.k. fredliga kärnteknologin utgör ett hot mot kärnkraftsindustrins överlevnad. IAEA har redan från första stund styrts av representanter för kärnkraftsindustrin; svenskar utgör i det fallet inget undantag. De är dessutom så kortsynta att de inte förstår att kärnkraftsindustrin inte kan överleva om mänskligheten går under. Det är helt orimligt att ett FN-organ har förvandlats till ett av de allvarligaste hoten mot våra möjligheter att överleva. I stället måste IAEA:s uppgift vara att även internationellt verka för att kärnkraften avvecklas, och IAEA måste fråntas uppdraget att främja spridningen av den s.k. civila kärnkraften, vilket vi också föreslagit i motioner. Redan på 1970-talet fanns det mycket solida skrifter med förödande kärnkraftskritik. För oss som tog del av dem har egentligen ingenting av den senaste utvecklingen, vare sig när det gäller skumma affärer eller när det gäller olyckor, varit direkt förvånande — tyvärr måste man säga. Däremot tror jag knappast att någon hade kunnat föreställa sig att kärnkraftsmaffian ändå skulle fortsätta att prisa kärnkraften och kräva dess fortlevnad, som om ingenting hade hänt. Det här är ett beteende som skulle te sig psykotiskt, om det inte vore så uppenbart att det nu handlar om att rädda vad som räddas kan av prestige och vinster ur äventyret innan det är för sent. Märkligare är att beteendet alltjämt tas på allvar och bemöts med respekt i massmedierna och även här i kammaren. Moderaterna låtsas att folkomröstningens resultat inte innebar något krav på avveckling över huvud taget. De skriver i sin reservation till betänkandet: ”Att kärnkraftsproduktionen i Sverige skulle avslutas senast år 2010 ingick inte i resultatet av folkomröstningen år 1980.” Carl Bildt har i annat sammanhang förklarat att folkomröstningen bara rekommenderade att vi skall ha kärnkraften kvar ”så länge den är säker och miljövänlig”. Hans Werthén har sagt att vi skall ha 50 reaktorer i Sverige, och ”vi tänker inte lägga av”. Vidare har vi i dag fått höra att moderaterna vill ha en ny folkomröstning i frågan. Riksdagens beslut om avveckling senast år 2010 betyder tydligen inte ett skvatt i denna stat i staten! ”Vi kan inte fatta beslut som binder upp framtidens människor”, säger dessa herrar, som själva låtit skapa ett avfall som människor tvingas ta itu med på 2040-talet och som människor kan kommas att drabbas av i hundratusenstals år! Kärnkraftsfrågan har visat vilken enastående livskraft den offentliga lögnen kan besitta. Jag skall ge några exempel. Det började med uttrycket ”en försiktig satsning”. Det visade sig betyda mer kärnkraft per invånare än i något annat land: 2,5 gånger mer än i Frankrike, 4 gånger mer än i USA och 20 gånger mer än i Sovjet — det är de siffror som var aktuella för ett år sedan. Sedan hette det ”avveckling med förnuft”. Det betydde som bekant en fördubbling av antalet reaktorer och nästan en tredubbling av kärnkraftseffekten. Och nu har man trumfat igenom begreppet ”förtida avveckling”. Det står såt.o.m. i utskottets betänkande! Det finns givetvis ingen förtida avveckling, om man börjar stänga av reaktorer i mitten av 1990-talet. Tvärtom visar det en häpnadsväckande brist på respekt för människors oro och brist på ansvar för vår säkerhet att påbörja avvecklingen först femton år efter folkomröstningen och tio år efter Tjernobylolyckan! Med sina stora resurser och sina möjligheter till obstruktion intar kärnkraftsetablissemanget en fullständigt unik maktställning i svensk demokratisk historia. En omstrukturering av kraftbolagen är en nödvändig förutsättning om en modernisering och sanering av den svenska elförsörjningen skall bli möjlig. Det är experter på storskaliga energisystem som fortfarande dominerar, och med sitt tal om att kol och olja är de enda alternativen till kärnkraft visar de sin totala inkompetens när det gäller det byte av energisystem som måste komma — ett byte i riktning mot inhemska, mindre sårbara energikällor, i riktning mot en effektivare och mer ändamålsanpassad energianvändning. Herr talman! ”Varför killar det så skönt under fötterna?” Den frågan kunde man läsa i en av Vattenfalls annonser i dagstidningarna i januari i år. Den fortsatte så här: ”Det är säkert en ny energiform. På gungande ledningar kommer nya energiformer hem till dig. Det är ett första steg i anpassningen till ett Sverige utan kärnkraft.” Det var två fåglar som satt på en elledning och utbytte de här tankarna i annonsen. Längre ned i texten kunde man läsa: ”Vi anser att våra kärnkraftverk är en tillgång. Vi kommer att driva dem effektivt och utveckla säkerheten.” Den här annonsen är ett tydligt exempel på den typ av dubbla budskap som regeringen förmedlar. Visserligen säger man att kärnkraften skall avvecklas, men samtidigt godkänner man Vattenfalls investeringar på över 1,7 miljarder i denna föråldrade energikälla, som en majoritet av oss klart har sagt att vi inte vill ha. Kärnkraftsavvecklingen måste påbörjas omedelbart, och det är en skam och ett lurendrejeri att påstå att det inte är möjligt, att det inte skulle vara möjligt att omgående stänga ett par reaktorer. I första hand menar vi att reperationsarbetena på Ringhals 2 måste avbrytas och den reaktorn tas ur drift. Det vore också en ekonomisk vinst för statskassan, eftersom det skulle bli en direkt utgiftsminskning på Vattenfalls budget. Vi vidhåller också vårt tidigare förslag att Barsebäcksverket är det verk som därnäst skall tas ur drift. Under en övergångsperiod kan vi tänka oss att acceptera naturgas som fortsatt energikälla i södra Sverige. Det är sedan fullt möjligt att avveckla kärnkraften under 90-talet, så att Sverige kan gå in i det nya seklet befriat från kärnkraft. Det är inte längre en teknisk fråga eller ett ekonomiskt problem, utan enbart en fråga om politiska beslut som sätter i gång den process vars förutsättningar länge varit för handen. Vilka alternativa energiformer som vi kan använda och hur en utveckling av dem skall stimuleras har vi, inte så sällan ihop med centerpartiet och miljöpartiet, noggrant redogjort för både i motioner och i de reservationer som finns fogade till betänkandet. Det finns inte tid att här gå in på detaljer. Men vi anser att regeringens politik vad gäller utvecklingen av förnyelsebara energikällor, satsningen på energihushållningsåtgärder osv. präglas av passivitet, och den åsikten delar centerpartiet och miljöpartiet med oss. Jag vill i stället gå in på frågan om kärnkraftsavfallet. Den påbörjade deponeringen av kärnkraftsavfall i Forsmark är ett brott mot framtida generationer. Vpk kräver ett omedelbart stopp för den pågående verksamheten, och att frågan om hur avfallet skall oskadliggöras omprövas grundligt och förutsättningslöst av en från kärnkraftsindustrin fristående forskargrupp. Vi är inte ensamma om detta krav. Jag vet att miljöministern har fått ett brev med ett upprop från en oehört bred samling av miljöoch fredsorganisationer, som kräver en opartisk utredning. Jag har också ställt en fråga om miljöoch energiministern är beredd att medverka, och jag hoppas att jag får ett positivt svar på fredag. Slutförvar För Reaktoravfall, som är Sveriges lösning på problemet med det lågoch medelaktiva kärnkraftsavfallet, saluför Sverige utomlands som om Sverige vore det land som har löst avfallsfrågan, samtidigt som sakkunniga kritiker anser att denna lösning är att betrakta som totalt huvudlös. ”Forsmarkslagret är ett klart folkrättsbrott” säger miljöjuristen Staffan Westerlund. ”Att påstå att Forsmark är en säker slutförvaringsplats för kärnkraftsavfallet är oförskämt mot sanningen, mot all seriös vetenskap och mot kommande generationer. Att köra i gång anläggningen kan bli förödande” säger geologen Nils-Axel Mörner, internationellt känd auktoritet på rörelser i berggrunden. ”Det svenska urberget spricker hela tiden, på så sätt skapas kanaler inne i berget för grundvattnets rörelser, vilket betyder att radioaktiviteten sprids.” Det säger t.ex. professor Nils Hast, en av världens främsta specialister på sprickbildningar i berg. Situationen är denna: — Berggrunden i området är enligt geologisk expertis mycket olämplig. Den genomkorsas av omfattande spricksystem, partier av krossat berg och svaga stråk. Riskerna för förskjutningar av berget i höjdoch sidled är dessutom stora, vilket gör att grundvattnets rörelser i berget inte kan förutsägas, och risken för spridning av radioaktivitet via vattnet är stor. — När lagret är fyllt kommer ingen att kunna kontrollera vad som händer där nere. Det skall nämligen gjutas igen med betong. — När tusentals ton armeringsjärn börjar rosta nere i lagret bildas vätgas. SKB har inte på något acceptabelt sätt visat att det skulle gå att släppa ut gasen samtidigt som de radioaktiva ämnena skall hållas instängda. — De radioaktiva ämnena kommer att läcka ut i såväl grundvattnet som Östersjön. Inte vare sig SKB, SKI eller någon annan instans har redovisat en detaljerad undersökning av vilka effekter det kan bli på den framtida miljön, när radioaktiva ämnen sprids till grundvattnet och till Östersjön. Man hänvisar till utspädning, men man har inte funderat över hur t.ex. de radioaktiva ämnena anrikas i fisken. Vad vi gör med avfallet i dag är avgörande för kommande generationers liv och framtid. Därför krävs en öppen debatt om avfallsfrågan. Herr talman! Kärnkraftsäventyret har kostat och kommer att kosta samhället och oss skattebetalare oerhörda summor, medan kraftbolagen har gjort lysande vinster. Som om detta inte skulle vara nog, har bolagen dessutom, uppbackade av sina politiska företrädare, mage att komma och begära skadestånd för det som de kallar ”förtida” avveckling! Varför i allsin dar skulle de få det? Det naturliga vore ju i stället att kärnkraftsindustrin betalade skadestånd till oss medborgare, dvs. skadestånd för avsiktligt vilseledande information och exponering av befolkningen för oacceptabla faror. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som undertecknats av vpk i de betänkanden som vi nu behandlar. Ytterligare frågor kommer Paul Lestander att behandla senare.

Herr talman! Gudrun Schyman erinrar, som jag förstår det, med rätta om det ansvar som vår generation har tagit på sig när det gäller den fortsatta förvaringen av det utbrända kärnkraftsbränsle som vi är skyldiga att gemensamt ta hand om — inte bara i vår generation utan även i kommande generationer. Jag kan hålla med Gudrun Schyman om att detta utgör ett ansvar, men jag hoppas att Gudrun Schyman också vill acceptera att det är ett ansvar vi tar på oss om vi nu inför en ny utländsk energiråvara med skadliga verkningar på miljön — jag tänker här på naturgasen. Jag tycker inte att man kan spela ut naturgas mot kärnbränsle, som jag uppfattade att Gudrun Schyman gjorde i sitt anförande. Man bör se att det finns problem med båda och acceptera att det förhåller sig så. Jag tycker att man bör undvika att göra misstaget att gräva ned gasledningar i Sverige som senare ur miljösynpunkt kanske inte kommer att framstå som en bra insats, därför heller inte som en bra investering.

Herr talman! Jag får en déja vu från åren kring 1968 när vänsterrevolten pågick i skolor och på universitet. Det var då så fundamentalistiska inställningar i politiken uppträdde. Varje enskild kunskap och varje uppgift blev till ett mönster i en världsvid konspiration, där världen bestod av onda och goda och det inte fanns några nyanser. När Gudrun Schyman talar om kärnkraften framstår det hela som en undre värld som består av agenter i en besynnerlig och ständigt skum verksamhet, stöttade av korrumperade människor inom politik och näringsliv som bara har ondska som mål. Det bästa man kan kalla detta är en naivistisk världsbild, som faktiskt är värd att bemöta just på grund av att den är så ytterligt naiv. Gudrun Schymans inställning hade varit värd mer respekt om hon någon gång också hade ägnat en tanke åt de svåra hot som finns i föroreningar och utsläpp från alla andra energiformer. Den dag som Maldiverna eller södra Danmark blir hotade av stigande havsvatten, står vi inför en global katastrof som vi faktiskt inte har sett när det gäller kärnkraften. Jag tycker att det var bra att Gudrun Schyman tog upp Tjernobyl-exemplet. Svenska säkerhetsexperter sade ju i en rapport till den svenska regeringen att den olyckan inte gav någon anledning att förändra riskbedömningen av den svenska kärnkraften. Där finns en annan typ av reaktorer och ett annat säkerhetsförfarande. Det är så enkelt, Gudrun Schyman, att kvalificerad och avancerad teknologi fungerar lika dåligt i ett kommunistiskt samhällssystem som fria människor. Det är ett samhällssystem som är lika omoraliskt och lika inkompetent att hantera tankar och idéer som den kvalificerade teknologin. Det är därför som man i Östeuropa har en usel miljösituation, som inom alla andra områden. Barn dör i södra Polen på grund av miljöförstöringen, som är en konsekvens av ett kommunistiskt samhällssystem, vilket Gudrun Schyman faktiskt omfattar, även om hon kommer att göra alla möjliga reservationer här. Varje gång som man har anträtt resan till den typen av samhällssystem har man besjälats av samma fundamentalistiska attityd i politiken. Jag skulle vilja föreslå Gudrun Schyman att försöka fundera på om hon efter en lika nogrann analys av oljekraften, naturgasen och kolkraften som av kärnkraften ändå inte kunde mildra bilden av den skräckstämning, hämtad ur en agentthriller, som hon försöker måla upp i riksdagens talarstol.

Herr talman! Jag vet inte vilka tidsepoker som man skall gå tillbaka till för att framkalla de stämningar som Gunnar Hökmark försöker teckna. Det är väl det kalla krigets vindar som fortfarande blåser. Att komma dragandes Prot. 1988/89:119 med kommunistspöket när vi talar om energipolitik i Sverige tycker jag ändå 23 maj 1989 är en över måttan stor brist på saklighet. Jag tycker inte att det är naivt att se de faror som hotar. Enligt min mening skall man alltid göra detta när det är berättigat. Att se farorna och att så att säga våga ta dem till sig, Gunnar Hökmark, ger insikter och kraft att också arbeta för förändringar. Det är dess värre inte någonting som utmärker moderaterna. Ni har skygglappar, så att man undrar om ni tror er vara med på hästkapplöpningar eller vad det nu kan vara fråga om. Nu är inte kärnkraften ren globalt sett. Man har utrett att det faktiskt går åt fossila bränslen vid produktion av kärnkraftbränsle i en så stor utsträckning att de fossila bränslena lika gärna kunde brännas direkt: man får ut samma energieffekt. Men vi får inte skiten här hemma, eftersom vi importerar uranet, men globalt sett, Gunnar Hökmark, är kärnkraften inte någon ren energikälla. Jag kan lämna över de dokument som jag har, så att Gunnar Hökmark inte tror att det är några KGB-brev som jag har fått med mig hit i dag. Det är det faktiskt inte. Till Hadar Cars vill jag säga att jag visst tycker att man skall vara försiktig när det gäller introduktionen av naturgas. Energipolitikens utveckling i Sverige och de oerhörda överdrifter i vad gäller talet om hur bra allting skall bli som man inte minst gav uttryck för vid introduktionen av kärnkraften, gör att det finns all anledning för oss politiker att fatta sådana beslut att vi i framtiden i praktiken har handlingsfrihet. Både Hadar Cars och jag vet att den bästa och renaste energitimmen är den timme då det inte produceras någonting alls. Det måste alltså bli en kraftig satsning på energihushållning, liksom på inhemska förnybara energikällor, som inte medför något utsläpp över huvud taget. Det är naturligtvis det bästa. Dessa satsningar har vi efterlyst, och vi har kritiserat regeringen i högre grad än vad folkpartiet har gjort. Låt oss gå samman och pressa fram de resurser som behövs för den här typen av åtgärder. Då kan kanske naturgasen bli en parentes. Jag tror att det vore bra.
Herr talman! Det glädjer mig att Gudrun Schyman delar mitt intresse för att bevara handlingsfriheten. Jag förstår att hon liksom jag ser fram emot Birgitta Dahls svar på min fråga tidigare i dag: om regeringen kan acceptera att det sluts sådana avtal om köp av naturgas att den faktiska handlingsfriheten för denna riksdag, när vi nästa år skall fatta beslut vid den s.k. kontrollstationen, redan är bortblåst. Jag är övertygad om att inte bara Gudrun Schyman och jag utan många andra här i kammaren med intresse ser fram mot statsrådets svar på denna fråga, innan dagens debatt är slut.
Herr talman! Först till detta att kärnkraften inte skulle vara ren globalt. Såvitt jag förstår är detta ett erkännande från Gudrun Schymans sida att energiformen, åtminstone om vi ser till den nationella användningen, är renare än alternativen. När det sedan gäller den globala och totala bilden finns ju Gudrun 29 Schymans uppgifter sedan en lång tid tillbaka, det är inga nyheter som hon har kommit över. Uppfattningarna blir lika ordentligt vederlagda varje gång som de dyker upp. Det skulle vara en fullständigt orimlig situation om de kostnader för olja och annan energi som skulle behövas för att producera uran skulle vara så pass mycket lägre att kärnkraften ändå skulle vara mycket billigare än olja och t.ex. kol. Beträffande de olika samhällssystemen vill jag säga att min poäng inte var att jag ville blåsa kalla vindar på Gudrun Schyman. Jag ville bara peka på den mycket viktiga skillnad mellan olika typer av samhällssystem som finns. Gudrun Schyman företräder faktiskt ett samhällssystem som var det än har prövats har inneburit utebliven medmänsklig kontroll av beslutsfattarna. Det har förhindrats alla möjligheter till opinionsbildning, vilket har lett till skumraskaffärer och korruption, som har gjort just det möjligt som hon anklagar ”kärnkraftsmaffian” för. Det är ju i Östeuropa som man har kunnat dölja att man förgiftar människors vardag. Det är värre, Gudrun Schyman, att vara anhängare av ett kommunistiskt samhällssystem när det gäller miljön och vår globala överlevnad än att vara för det fria och öppna samhället och där tillåta användning av kärnkraft parallellt med andra energiformer.
Herr talman! Jag måste säga att det blir värre och värre. Det är faktiskt ganska ointressant att tala om miljöproblem i ett nationellt perspektiv. Det borde väl Gunnar Hökmark ha förstått efter de senaste årens utveckling. Växthuseffekten är ingen nationell fråga, lika litet som kärnkraft och radioaktiva utsläpp varhelst på jorden som de förekommer. De här problemen tål inga nationsgränser. Harrisburg-olyckan var ju inte roligare än Tjernobyl-olyckan. Det var tur för oss att vi inte befann oss närmare. Det här har inte att göra med det politiska och ekonomiska systemet. Dessutom kan jag konstatera att den typ av förljugenhet och hemlighetsmakeri som innebär att man inte talar om vad som händer när det gäller de här sakerna ju är utpräglad i Sverige, som väl inte kan sägas vara ett socialistiskt land, åtminstone inte längre. Jag vet inte om det någonsin har varit det. Jag tror att Gunnar Hökmark i sitt förra inlägg sade att man inte skall tala om bara kärnkraftsutsläpp utan om alla utsläpp. Nej, det handlar inte bara om kärnkraftsutsläppen. Vi är ivriga förespråkare för att man skall minska samtliga utsläpp, inte minst bilismens utsläpp med tanke på växthuseffekten. Här har jag från moderat sida inte hört någonting mer upphetsande än ett uttalande i en energipolitisk och trafikpolitisk debatt här i kammaren att moderaterna är för moderata åtgärder i form av bredare och rakare vägar. Det är mycket uppbyggligt, det vill jag säga.

Herr talman! Tiden tillåter mig inte att göra en genomgång av vad Gunnar Hökmark har sagt. En del av vad han yttrade är naturligtvis sant, men en del uppfattar jag som osant. Jag kommer att tänka på ett gammalt rim: Nej, min vän, där hade du fel, två halva sanningar gör inte en hel. Jag kan också konstatera att det saknas en kritisk analys av industrisamhällets problem i Gunnar Hökmarks värld, samtidigt som den präglas av en naiv tilltro till teknikens framsteg. Det finns dock ett undantag - Gunnar Hökmark kan inte föreställa sig en teknik som leder till att man hushållar med knappa resurser, i varje fall inte när det gäller energi. Vi i miljöpartiet tror att tekniken är väl mäktig att minska den totala omsättningen av energi i samhället med 2 26 per år. I den här frågan har Gunnar Hökmark inte någon större tilltro till tekniken. Jag instämmer gärna i mycket av det Hadar Cars sagt om satsningen på vindkraft och biologiska bränslen, och för övrigt också när det gäller en del av det han sagt om naturgasen. Jag är däremot förvånad över hans tal om att Birgitta Dahl och miljöpartiet går i armkrok. Om det har varit aktuellt med något slags armkrok under de senaste dagarna är det väl knappast miljöpartiet som socialdemokraterna försökt att gå i armkrok med. Naturligtvis stöder vi i miljöpartiet regeringens förslag på vissa punkter när det gäller kärnkraftsavvecklingen, men vi är mycket mer otåliga än regeringen. Vi tror betydligt mer på det gröna stråket inom energipolitiken än på det regeringen hittills har kunnat visa upp. Ivar Franzén säger att tillfälligheternas spel styr miljöpartiets ställningstaganden. Ivar Franzén har nog inte läst och förstått dem. Min ambition med det här inlägget är bl.a. att försöka att ge litet grand av den helhetssyn som ligger bakom miljöpartiets motioner och reservationer i dessa frågor. Gudrun Schyman har på ett förträffligt sätt beskrivit kärnkraftens och kärnkraftsavfallets vådliga följder, och jag kan nästan instämma på varje punkt. Det befriar mig från att i detalj gå in på just de frågorna. Vår inställning när det gäller t.ex. IAEA och slutförvaret utanför Forsmark är identisk med vpk:s inställning, och jag tror att centerpartiet har samma linje när det gäller de flesta av dessa frågor. När vi i miljöpartiet i dag för första gången får tillfälle att debattera energifrågorna i ett större sammanhang vill vi betona att energifrågan är en livsfråga i ordets egentliga betydelse. Utan energi inget liv. Vi kan gå ännu längre och säga: Utan energi inget universum; utan energi ingenting. Miljöpartiet hade kanske inte funnits om inte energifrågan blivit så aktuell i det svenska samhället under senare år. Man kan på goda grunder påstå att miljöpartiet de gröna föddes ur 1979—1980 års folkomröstningskampanj om kärnkraften. Denna kampanj upplevdes av många som ett svek mot demokratin. Det visade sig framför allt att det fanns stora grupper som inte ville se kärnkraftsfrågan som en isolerad fråga om säkerhet, utan som såg den som en del av ett mycket större och livsavgörande sammanhang: Hur skall vi människor hantera vårt hem, planeten Tellus? Vad kräver solidariteten med kommande generationer, solidariteten med djur och natur? Vad kräver solidariteten med u-länderna och solidariteten med vårt eget folk, dess hälsa och livskvalitet? Svaret blev: De gamla partierna saknar helhetssyn och civilisationskritik. De är fångna i ett kortsiktigt materalistiskt perspektiv och är ofta styrda av bestämda intressegrupper. Många som fångades av de gröna budskapet menade att det på sikt är mycket farligt att låta sådana intressen vara styrande för politiken. De gamla partierna tycktes dessutom vara fångna i en kortsiktig maktpolitik, där innehavet av makten snarare än hur makten användes tycktes vara det viktigaste. De gamla partierna var fast i trosföreställningen att en ständigt växande BNP var det viktigaste samhällsmålet och att om tekniken får utvecklas enligt marknadsekonomins lagar kommer detta automatiskt att leda till ett lyckligt samhälle. De har trott att levnadsstandard är synonymt med livskvalitet. Allt detta vill miljöpartiet ifrågasätta. Vi i miljöpartiet representerar en människosyn som är starkt kritisk till dessa konventionella föreställningar, och vi ifrågasätter industrivärldens sätt att kortsiktigt exploatera jordens tillgångar. Det är tyvärr svårt att få till stånd en konstruktiv debatt utifrån en totalsyn — en grön ideologi — med vars hjälp man angriper de praktiska problemen på lång sikt från en mer ansvarsfull utgångspunkt. Riksdagens arbetsmetod är i stor utsträckning fragmentering — ”snuttifiering”. När man försöker presentera en helhetssyn, t.ex. med hjälp av ett antal motioner på energiområdet, råkar man ut för fragmenteringen. Motionerna styckas upp mellan näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet, jordbruksutskottet och bostadsutskottet. Det krävs en ganska bestämd och envis vilja för att man inte skall tappa helhetsperspektivet under sådana förhållanden. Låt oss, herr talman, hoppas att vi åtminstone här i kammaren i någon mån skall kunna återupprätta helhetsperspektivet, så att de ekonomiska och ekologiska kraven när det gäller energipolitiken blir två sidor av samma mynt. Det finns i industrivärlden en egendomlig föreställning om att en ständigt ökad energiförbrukning skulle vara en förutsättning för vår framtida lycka. Näringslivet har just nu startat en hetskampanj mot det som det kallar en förtida avveckling av två reaktorer. Den kampanjen saknar, enligt min uppfattning, motstycke i osaklighet och känslomässighet. Om man helt blygsamt frågar om det inte skulle kunna finnas någon mättnadsnivå, lagomnivå, utöver vilken en ökad energianvändning inte bara skulle vara onödig utan rent av skadlig, möts man av ilsket oförstående. Det borde ändå vara självklart att det finns en sådan lagomnivå, och jag tycker att det är nästan lika självklart att Sverige har överskridit den nivån. Likväl som det finns en lagomnivå för hur mycket energi i form av mat som vi kan stoppa i oss, likväl måste det finnas en lagomnivå för energi i samhället. Det är ett välbekant faktum att vårt folkhälsoproblem inte är att vi stoppar i oss för få kalorier per person och dag, utan att vi stoppar i oss för många. Det är i själva verket många fler i Sverige som gräver sin grav med tänderna än som dör av svält. Det finns därtill ytterligare en parallell. All föda är inte lika nyttig. Det finns sådant som är riktigt skadligt och bör undvikas. Det är samma sak med energin. Vi i miljöpartiet anser att kärnkraft är lika förkastlig som förgiftad mat. Det är lika olämpligt med fossila bränslen som med importerad, helt vitaminfri föda som leder till fetma och ohälsa. Det finns ytterligare ett faktum som bör noteras. Ju mer energi vi försöker utvinna i naturen, desto fattigare källor måste vi utnyttja. De är inte bara fattiga, utan de är också ofta belägna i en ömtålig miljö. Oljeutvinning i Alaska liksom nedhuggningen av de tropiska skogarna för att finna bränsle till matlagning och värme är bra exempel på denna tes. Ju mer energi vi vill ha, desto fattigare och riskablare källor måste vi utnyttja. Ett annat allvarligt bekymmer är att mänskligheten i allt större utsträckning har övergått från förnybara till lagrade energikällor — fossila. Mänskligheten beter sig lika klokt som en rik arvinge som lever upp sitt arv på kortast möjliga tid. Det värsta är att mänsklighetens ledare prisar sin klokhet medan detta sker. Just nu håller naturens hämnd på att komma i kapp oss i form av växthuseffekten, som hotar med många kombinerade katastrofer som finns beskrivna i vår motion N420. Nu hör jag angreppen vina i luften: Skall vi inte fortsätta att öka vår export? Det finns minsann många människor som har otillfredsställda behov. Hur skall vi ha råd att förbättra miljön, om vi inte ökar vår tillväxt? Och tillväxt betyder i praktiken ökad pappersexport och bilexport och flera prylar i våra hem. Nej, det är inte ökad export som skall vara ett prioriterat mål; däremot hållbarare, energisnålare produkter, som är konstruerade så att de kan repareras och återvinnas. Visst finns det människor med otillfredsställda behov i vårt land, men det finns ändå flera med övertillfredsställda behov, människor som skulle må väl av att förbruka mindre energi, för att inte tala om hur mycket bättre naturen då skulle må. Låt mig nu sammanfatta miljöpartiets energipolitik som ligger bakom de sammanlagt 60 reservationer som återfinns i betänkandena för att ge en bild av att vi faktiskt har en ganska klar linje i vår politik. Kärnkraften skall avvecklas på högst tre år. Politiken skall inriktas på energieffektivisering och hushållning. Målet är minst två procents reduktion per år av landets energiomsättning under de närmaste 25 åren. Det leder till en 40-procentig minskning på 25 år. Under samma 25-årsperiod vill vi reducera användningen av importerade fossila bränslen med 85 96 till 15 96o av dagens. För att nå därhän vill vi använda de marknadsekonomiska styrmedlen i största möjliga utsträckning. Det betyder att vi måste utnyttja energiråvaruskatter som drabbar uran och fossila bränslen och givetvis alla farliga utsläpp från bränsleanvändningen. Men ytterligare åtgärder kan behövas, såsom vissa subventioner för övergång till inhemska bränslen och förbättrad energihushållning. I vår motion N418 har vi presenterat energibalanser på 25 års sikt för att illustrera en lämplig målsättning för de statliga styråtgärderna — men givetvis inte för att tala om exakt hur det skall se ut om 25 år. Men om man inte vet vart man vill är det ganska svårt att styra rätt, och därför har vi skisserat riktningen med dessa balanser.

Nu säger någon: Detta är totalt orealistiskt! Javisst, det är orealistiskt om inte viljan finns. Men om viljan finns är vi övertygade om att det är möjligt utan att samhället skulle drabbas av någon som helst katastrof. Visst blir det fråga om kraftiga omställningar, som kan leda till att vissa mindre grupper kan behöva byta jobb, men det kommer att kompenseras av den kreativitet och företagaranda och entusiasm som omställningen bör släppa loss. Jag är övertygad om att det inte är svenska folket som är problemet, utan snarare dess ledare inom politik och näringsliv. Därför är jag glad att få tillfälle att diskutera dessa frågor just här i denna kammare. Eftersom jag är rädd för att det finns de som föreställer sig att det bara skulle finnas ert skäl till att kärnkraften bör avskaffas så snart som möjligt, vill jag försöka sammanfatta argumenten. Och jag menar att vart och ett av dessa argument är tillräckligt för att motivera kärnkraftens avskaffande, men tillsammans leder de till slutsatsen att denna teknik bör utplånas från jordens yta och att det är Sveriges ansvar att bidra till att så sker. Den bidrar inte till sysselsättning, och den är totalt oförenlig med välfärd. Det är vår sammanfattande ståndpunkt när det gäller linje 2:s formulering på valsedeln från 1980. Kärnkraften måste bort därför att uranbrytningen är en ekologisk och mänsklig katastrof, som dessutom är djupt omoralisk, eftersom de människor och djur som drabbas aldrig får njuta en enda kilowattimme av den energi som kärnkraften genererar. Kärnkraften måste bort därför att kärnenergins båda grenar — bomber och reaktorer — är sammanvuxna som ett par siamesiska tvillingar och därför att den s.k. fredliga kärnenergin hjälper till att sprida den krigiska. Dessa två verksamheter stöder varandra i en skumrasktillvaro som präglas av halvsanningar och hemlighetsmakeri. Kärnkraften skall bort därför att hela den kärntekniska verksamheten förgiftar sin omgivning, varom det finns talrika rapporter från England , från USA , från Frankrike . Kärnkraften skall bort därför att ingenting tyder på att kärnkraften på sikt är ekonomiskt försvarbar i jämförelse med miljövänliga alternativ. Kärnkraften skall bort därför att reaktorer kan haverera när som helst. Det skulle visserligen aldrig kunna hända, men det hände ändå i Harrisburg och det hände i Tjernobyl. 16 000 svenska sjöar är fortfarande otjänliga som fiskevatten på grund av cesiumnedfallet från Tjernobyl, för att ta bara en detaljkonsekvens. Halveringstiden för cesium är som bekant 30 år. I morgon kan det gälla Barsebäck eller Ingalina eller Greifswald eller Lovisa. Därför är det ett oavvisligt krav att en snabbavvecklingsplan skall finnas. För att slippa att leva under sådana hot bör miljöpartiets treårsavveckling snarast påbörjas. Kärnkraften skall avvecklas därför att även om några haverier aldrig kunde inträffa, så är problemen med det högaktiva avfallet skäl nog för att ändå avskaffa kärnkraften. Här har Gudrun Schyman sagt så mycket att jag inte skall säga någonting mer om den saken. En förnämlig sammanfattning av synen på kärnenergin har formulerats av professor Olle Lindström på KTH, och jag tar mig friheten att citera honom. Han talar om Projektet Jorden. ”När Gud en gång skapade Jorden, såg han till att energiförsörjningen blev ordnad effektivt och säkert. Jorden försågs med energi från ett fusionskraftverk, en medeltung stjärna som fick heta Solen. Säkerhetsavståndet till jorden utmättes till 150 miljoner km. Kärnreaktionerna i den gigantiska reaktorn — — — beräknades pågå omkring 10 miljarder år innan solen skulle svalna och ställas av. Detta var den utmätta tiden för projektet Jorden. Energin överfördes som ljusstrålning till Jorden. Detta är inte särskilt effektivt men i gengäld miljövänligt. Genom ett sinnrikt val av rotationshastigheter ordnades en växling mellan dag och natt och mellan olika årstider. Detta medgav ett varierat växtoch djurliv på planeten. Fotosyntesen blev instrumentet att fånga in och lagra solenergin, också det i ett sinnrikt kretslopp. Kolsyra och vatten bildas vid förmultning eller förbränning av växtdelarna. Dessa ämnen blir till ny växtbiomassa vid fotosyntesens förening av kolsyra, vatten och solstrålningens energi. Människan har nu tagit sig före att söka efterlikna den himmelska tekniken i de jordiska laboratorierna. Denna teknikförtrollning har lett till jordiska projekt, som nu äventyrar människosläktets fortbestånd på jorden. Den jordiska kärnenergin ger kärnvapen för självförintelse en dag, då ”tusen solar utlöses på jorden”. Människans ursäkt är att hon behöver mer och mer energi för sitt välbefinnande. I sin teknikblindhet ser hon inte det enkla och uppenbarade. Hon gör det ofattbara misstaget att inte utnyttja de naturtillgångar och naturprocesser som Gud ställde till förfogande för projektet Jorden. Det ges nu bara en väg — vägen bort från kärnenergin på jorden. Energileveranserna — med ljusets hastighet — från solen och det sinnrika jordiska mottagningssystemet för att fånga in och lagra energin har utformats för att räcka under hela Jordenprojektet. Människan måste nu inse att projektet kommer att kapsejsa, om inte hon håller sig till den instruktion som givits av den gudomlige projektledaren. Biobränslena energiskog, skogsavfall och torv kan frigöra Sverige från oljeberoendet och kärnkraften på kort tid och till rimlig kostnad.” Detta för mig direkt till frågan om de biologiska bränslena. Här har regeringens politik hittills svikit det som alla talar väl om i högtidstalen. Regeringen har inte följt sin uttalade policy från 1983 att se till att realpriset på olja sakta skulle stiga. Sedan 1986 har både oljepris och bensinpris fallit kraftigt och biobränslena har stora problem att hävda sig. Och som ytterligare hot mot deras framtid kommer regeringens tal om att man skall ersätta de differentierade energiskatterna med moms på energi. Vi i miljöpartiet vill använda skatteinstrumentet för att styra energiförbrukningen bort från importberoende, bort från sårbarhet, bort från miljöskadliga energiformer. Vi vill dessutom genom ett direkt förbud se till att det inte investeras i nya anläggningar som skall bränna fossila bränslen, vilket framgår av reservation nr 36 i näringsutskottets betänkande 25. Det förefaller som om vi är det enda parti som tar riksdagens beslut från förra året om att frysa CO>utsläppen på nuvarande nivå på allvar. Vi vill ju för övrigt inte bara frysa utsläppen utan på en 25-årsperiod radikalt minska dem, som framgår av vår energimotion N418. Vi måste dock räkna med att under några år i samband med snabbavvecklingen — och vi talar om en snabbavveckling — av kärnkraften öka oljeanvändningen. Detta kan då öka koldioxidutsläppen, men förbudet mot att bygga nya anläggningar garanterar att detta blir en parentes. Vi har noterat att statsminister Ingvar Carlsson har uttalat sig helt entydigt om växthuseffekten och vikten av att begränsa koldioxid och andra växthusgaser, men vi konstaterar samtidigt att det statliga Vattenfall uppenbarligen varken tar intryck av riksdagens beslut eller av statsministerns uttalande. Det finns också anledning att kommentera miljöpartiets inställning till naturgas. Vi är medvetna om att naturgasen är ett miljömässigt bättre bränsle än kol och olja. Den är dock ett importbränsle med hög sårbarhet och såsom fossilt bränsle bidrar det till växthuseffekten. Om vi nu investerar oss fast i ett storskaligt system för ett nytt fossilbränsle, så kommer det rimligen att användas åtskilliga årtionden. Bara de stamledningar som nu projekteras och som Swedgas vill fatta beslut om i år kostar över 16 miljarder kronor. Pengar som enligt vår uppfattning borde investeras i inhemsk förnybar energi och energihushållning. Pengar kan ju bara användas en gång. Man måste välja. Miljöpartiet har, herr talman, hårt drivit frågan att det är energiråvarorna och deras eventuella sekundäreffekter i form av utsläpp som skall beskattas. Det är för oss en självklarhet att olja, kol, naturgas och uran som används för elproduktion bör beskattas på samma sätt oberoende av hur man använder dessa råvaror. Det förefaller som om detta synsätt har gjort ett visst intryck på andra partier, och vi hoppas på en fortsättning. Konsekvensen blir då att elektricitet skall vara obeskattad. Elektricitet är ingen energiform som finns i naturen. Det är ett sätt att transportera och överföra energi. Hur stor skattebelastningen blir på elektriciteten med vårt system blir då beroende på dels med vilken verkningsgrad man använder energiråvarorna och dels vilken råvara som används. Herr talman, trots att jag satt upp mig för ett 25-minutersanförande är det omöjligt att kommentera de 60 reservationer som bär miljöpartiets beteckning i de tre betänkanden som här behandlas — NU25, NU30 och NU31. Jag yrkar härmed bifall till samtliga 60 reservationer, även till reservation nr 26 i betänkande NU2S, där mitt namn saknas. Låt mig, herr talman, avsluta med att påminna om att vi människor bara har en jord — planeten Tellus — en liten färgglad boll i en mycket stor rymd, och att det är vår uppgift att för egen del och för kommande släkten ta väl vara på den — det finns nämligen ingen jord i reserv. Vårt sätt som mänsklighet att hantera energifrågorna avgör om det skall finnas någon framtid eller inte.

Herr talman! Herrar Hökmark och Cars har fört in oss i hönsgården, där räven springer omkring och biter huvudet av hönsen. Ni får förlåta mig, men jag kan inte hjälpa att den här bilden erinrar mig om den hönsgård där den borgerliga energipolitiken utspelades under den tid som de tre borgerliga partierna bestämde. Då var det inte bara hönsen som fick halsarna avbitna. Rävarna kom i slagsmål med varandra och bet av halsarna på varandra. Jag tror att vi skall akta oss för att på nytt hamna i den situationen. Årets energipolitiska debatt utspelar sig i ett läge mellan förra årets energipolitiska beslut om kärnkraftsavvecklingens inledning och nästa års kontrollstation, då regeringen utfäst sig att presentera ett åtgärdsprogram, som uppfyller de villkor riksdagen ställde upp förra året. Då beslutades — som bekant — att en första kärnkraftsreaktor skall tas ur drift år 1995 och en andra 1996, en i Barsebäck och en i Ringhals. Vid kontrollstationen 1990 skall det konkret avgöras vilka åtgärder för energitillförseln som måste vidtas för att inte den tidigarebeslutade avvecklingen av två reaktorer skall resultera i elbrist eller osäker tillförsel i mitten av 1990-talet och för att den elintensiva industrins energiförsörjning skall tryggas. Enligt förra årets beslut förväntar sig riksdagen att regeringen skall redovisa en bedömning av de samhällsekonomiska kostnaderna av en förtida avveckling. När det gäller den elintensiva industrin har särskilt poängterats att utvecklingen i Bergslagen och norra Sverige, där denna industri har sin ryggrad och tyngdpunkt, måste uppmärksammas. Vidare har riksdagen understrukit betydelsen av att regeringen följer upp kostnadsutvecklingen för eluppvärmda bostäder, då vid kontrollstationen frågan om det behövs särskilda insatser till stöd för ombyggnad till andra uppvärmningssystem skall prövas. Andra problem som skall uppmärksammas är kärnkraftsavvecklingens konsekvenser för sysselsättningen på kärnkraftsorterna och risken för att kompetensen på det kärntekniska området skall försvagas vid kärnkraftverken och hos de centrala organen på kärnkraftsområdet. Viktiga faktorer att beakta är också riksdagens beslut om olika miljörestriktioner och det framtida energisystemets utveckling inom ramen för en förbättrad miljö. Förra årets riksdagsbeslut och arbetet inför nästa års proposition har resulterat i en omfattande verksamhet. Denna sker bl.a. i utredningen om den elintensiva industrins konkurrensvillkor, i uppdrag till naturvårdsverket och statens energiverk om ett miljöanpassat energisystem samt i uppdrag till kärnkraftsinspektionen om en säkerhetsbedömning av de olika reaktorerna. Effektsituationen diskuteras med kraftföretagen. Kompetensoch sysselsättningsfrågor i anslutning till kärnkraftsavvecklingen övervägs av en särskild arbetsgrupp. Lagreglering av återkallelseoch ersättningsfrågorna i samband med avvecklingen bereds inom regeringskansliet. Kommittén för indirekta skatter, vars uppdrag har stor betydelse också för energipolitiken, lade fram sina förslag nu i maj. Miljöavgiftsutredningen lägger i oktober fram ett samlat förslag till ekonomiska styrmedel inom energioch trafikområdena. Näringsutskottet har funnit att arbetet drivs efter de riktlinjer som drogs upp förra året. Det har därför varit naturligt att vid behandlingen av den stora mängden motioner vid årets riksdag hänvisningar sker till detta arbete och att ställningstagandena i realiteten hänskjuts till nästa år. Utskottet tillstyrker regeringens samtliga förslag och avvisar alla motionskrav. Jag ber därför här att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkanden 25, 30 och 31 på samtliga punkter. Låt mig också instämma i de bifallsyrkanden, som jag utgår ifrån kommer att ställas beträffande hemställan i skatteutskottets betänkande nr 35. Jag vill härefter övergå till några speciella områden. Det är uppenbart att den sedan lång tid redovisade partipolitiska splittringen i energifrågorna kvarstår. Längst till höger återfinns moderaterna med en kärnkraftsvänlig tillväxt politik av traditionellt slag. I grunden vill moderaterna slå vakt om kärnkraften, och inte bara bevara utan också fortsätta att bygga ut den, fast det senare sägs inte direkt ut — än. Däremot kan inte resonemangen om miljökonsekvenserna och kraven på en total omprövning av strategin för kärnkraftsavvecklingen 1990 i reservation nr 1 tolkas på annat sätt. Moderaterna har en förmåga att huka sig och komma ihåg riskerna vid varje kärnkraftsolycka, men så fort det gått någon tid återtar de på nytt rollen som aktiva kärnkraftsförespråkare. Folkpartiets agerande pekar på en mer kluven inställning. Fortfarande återfinns partiet på barrikaderna när det gäller att stå fast vid linje 2 från folkomröstningen 1980, som innebar en slutlig avveckling år 2010. Men samtidigt är man alltmer obenägen att ta konsekvensen av detta, utan man hänvisar till en obestämd framtid. Det är energimarknadens aktörer som skall fatta de verkliga besluten, och i reservation nr 3 instämmer folkpartiet i moderata partimotioners beskrivningar av verkningarna av den kärnkraftsavveckling som inleds 1995 och 1996. Man skulle kunna beskriva folkpartiets utveckling som ett fasthållande vid avveckling år 2010 med ett successivt närmande till moderaterna. Miljöpartiets inträde i riksdagen har stärkt den gruppering av centern och vpk, som tidigare krävt en snabbare avveckling av kärnkraften än riksdagsmajoriteten. Någon inverkan på utskottets handläggning av dessa frågor har inte miljöpartiets inträde inneburit. Däremot har möjligen den detaljerade kunskapen i olika energifrågor fått en förstärkning i näringsutskottet. När det gäller visionerna, som Lars Norberg nyss här utförligt redogjorde för, kan jag villigt erkänna att jag hyser stor sympati för dem. Problemet är bara att verkligheten ställer vissa krav när visionerna skall anpassas till den. En sammanfattning av miljöpartiets energipolitik, såsom den framträder i dess reservationer, är att kärnkraften skall avvecklas på tre år. Partiet säger vidare nej till fossileldade kraftverk, nej till naturgas, nej till förgasningsanläggning i Nynäshamn, nej till fortsatt verksamhet i Studsvik, nej till utvecklingssamarbete mellan Vattenfall och Asea Brown Boveri. Man föreslår ökade elskatter och ökade taxor på kärnkraftsel. På tre år vill alltså partiet ta bort den elkraftsproduktion av drygt 60 TWh som i dag produceras i kärnkraftverken. Det är ungefär lika mycket som hela vattenkraften i dag ger i form av elproduktion. Det enda som skall komma i stället, fast det är högst osäkert om den går att bygga ut på tre år, är kraftvärmen som skall ge ungefär en femtedel av den bortfallna kärnkraftsproduktionen. Jag tror att även om man liksom jag är en varm anhängare av att vi så långt möjligt skall klara vår elproduktion med förnyelsebara energikällor, inser man att detta är en omöjlighet i det tidsperspektiv som miljöpartiet anger, utan att det får vitala följder när det gäller sysselsättning och välfärd. Miljöproblemen blir förvisso också betydande som en följd av dessa faktorer. Detta är den kritiska punkten i miljöpartiets hela politik. Hur vill man möta dessa konsekvenser? Vad har man för besked att lämna arbetarna i den tunga industrin i Bergslagen och i Norrland? Var skall de få arbete efter tre år? Hur tänker man lösa elvärmekundernas uppvärmningsproblem på tre år? Hur skall man klara samhällsekonomin med dessa brutala operationer? Det kan tyckas att detta är alltför hypotetiska frågor i dag. Vi vet att miljöpartiet inte har tillräcklig kraft att genomföra sitt avvecklingsprogram. Men partiet Prot. 1988/89:119 har fått plats i Sveriges riksdag med hjälp av detta program. Därför är det 23 maj 1989 partiets skyldighet att också redovisa hur man tänker klara konsekvenserna. Med sympati hör jag Ivar Franzén presentera sina åsikter när det gäller energifrågan. Min sympati kommer av att det finns så mycket av kunnande hos honom.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att som ett resultat av det val som ägde rum i höstas har den majoritet av riksdagen som vill börja avvecklingen under 1990-talet förstärkts. Men några nämnvärda effekter på det reella ställningstagandet har inte detta lett till i det utskottsbetänkande som nu föreläggs riksdagen. Den diskussionen får komma nästa år. Om opinionen i riksdagen när det gäller en mera radikal energipolitik förstärks till följd av valet, är det mer osäkert om detta också gäller hos allmänheten. Undersökningar pekar på att det skett en viss förskjutning bort från rädslan för kärnkraften. Röster i fackföreningsrörelsen talar för en ökad energiproduktion. Fortfarande är det dock bara en minoritet som enligt opinionsundersökningarna vill fortsätta att satsa på kärnkraft. Med andra ord: beslutet om avveckling av kärnkraften är fortfarande väl förankrat hos folkopinionen. Däremot synes som ett resultat av den allt bredare miljödiskussionen allt fler vilja satsa på en utbyggnad av vattenkraften. Bakom denna utveckling ligger naturligtvis tidsfaktorn. Vi är längre bort från Tjernobyl och ännu längre bort från Harrisburg. Men det finns också ett fördjupat miljömedvetande som betonar de långsiktiga oacceptabla effekterna och användning av alla fossila bränslen. Till detta bidrar också rädslan att ny energiproduktion skall leda till eltaxor som hotar sysselsättning och välfärd. Vi vet att det kommer att inträffa nya kärnkraftsolyckor. Detta garanterar den mänskliga faktorn och säkerhetsmässigt otillfredsställande reaktoranläggningar runt om i världen. Fortfarande kvarstår stora säkerhetsproblem med kärnkraften, och avfallsfrågorna har ännu inte lösts. Internationellt ökar tveksamheten gentemot kärnkraften. Vi kan inte forma en energipolitik som varierar med tidsavståndet till den senaste olyckan. Därför kan vi socialdemokrater aldrig acceptera moderaternas vindflöjelpolitik. Vi vet också att ny elproduktion, var den än kommer ifrån, kostar mycket och därför får genomslag på taxorna. Däremot har vi anledning att med tillfredsställelse se på den hushållning och den nya teknik som nu växer fram. Den sparar energi, men den ger dessutom hopp om att de miljökrav som riksdagen uppställt också skall kunna uppfyllas. Det är här som den verkliga utmaningen ligger inför framtiden. Vi måste få fram ett energisystem, där hushållningen sätts i centrum. Det finns ingen energiproduktion — ännu — som inte har miljökonsekvenser. Därför är den bästa miljöeffekten i energiproduktionen den icke efterfrågade kilowatten. 39 I detta syfte måste produktionssystemet ställas om så, att kraftproducenterna och förbrukarna stimuleras att spara. I dag stiger kraftproducenternas lönsamhet med varje ytterligare producerad och levererad kilowatt. I framtiden bör lönsamheten i stället stiga med varje sparad kilowatt. Det är glädjande att konstatera att denna form av diskussion nu också förs bland kraftproducenterna. Också taxeoch skattesystem måste utformas med inriktning mot en energiproduktion, som tillfredsställer både energipolitiska och miljöpolitiska mål. Dessa mål är långsiktiga. Därför lämpar sig energiskatterna dåligt som finanspolitiska instrument. Det här påståendet förändras inte av de senaste diskussionerna och förslagen när det gäller energiskatteutvecklingen. Den höjning som nu föreslås är tillfällig och görs i avvaktan på de förändringar av taxorna som skall ske nästa år. Mot den bakgrunden har det just i denna situation varit möjligt att acceptera läget. Ett problem som växer i betydelse är de regionalpolitiska konsekvenserna av energiproduktionens förändringar. Detta beror både på vår industristruktur och på våra varierande klimatiska förhållanden. Billig vattenkraft har under lång tid varit en stimulans för uppbyggnad av stora delar av vår tunga industri, där skogsindustrin är den absolut ledande både i vad gäller ekonomisk betydelse och regionalpolitiska sysselsättningseffekter. Det är viktigt att denna industri kan behålla sin konkurrenskraft också i framtiden. Därför är det en angelägen uppgift både för samhället och industrin att se till att de nödvändiga förändringarna av energisystemet möjliggör detta. Redan i dag nedsätts energikostnaderna för skogsindustrin med 358 milj.kr. I och med att vi fattar beslut enligt det senaste förslaget om förändringen av energibeskattningen tillkommer ytterligare 300 milj.kr. i nedsättning. Den totala nedsättningen av energiskatterna för hela den energiintensiva industrin uppgår efter de senaste besluten till ca 1,1 miljard kronor. Detta är en icke obetydlig överföring av resurser till i stor utsträckning de norra delarna av landet, som dessutom förstärks av den generella eltaxenedsättningen på 1 96, som gäller för Norrland. Det sker alltså redan nu en omfördelning av energikostnaderna, som har betydande regionala effekter. Till detta kommer sedan vad som kan komma fram ur regionalpolitiska utredningens övervägande om att en del av vattenkraftsvinsterna skall föras tillbaka till de vattenkraftsproducerande kommunerna. Det kan ju noteras att redan i dag har enligt vattenlagen vattenkraftsproducerande kommuner vissa ersättningar. Till detta kommer slutligen vad som kan bli resultatet av utredningen om den elintensiva industrins konkurrenssituation. Vi socialdemokrater kommer dock inte att svika människorna i dessa bygder, utan vi skall se till att forma en energipolitik som även i framtiden medger utkomst och sysselsättning. Det är också glädjande att nu också arbetet med att finna energisnålare processer, som samtidigt är miljövänliga och råvarubesparande, håller på att växa fram inom skogsindustrin. Länge såg det ut som om industrin föredrog att enbart klamra sig fast vid förhoppningarna om ett beslut om fortsatt kärnkraftsanvändning, men nu verkar en omsvängning att vara på väg. Inte minst tycks detta bero på att kraftindustrins eget utvecklingsarbete nu har kommit i gång på allvar. Ett särskilt problem utgör de kommuner som satsat på kraftvärmeverk Prot. 1988/89:119 eldade med inhemska biobränslen och sedan anknutit fjärrvärmetaxorna till 23 maj 1989 oljeprisets utveckling. Här är det en skyldighet för samhället att gripa in, lämpligen som redan skett via det kommunala skatteutjämningssystemet. På längre sikt bör det dock hellre ske via ett energiskattesystem som tar hänsyn till de långsiktiga energioch miljöpolitiska målen. Det finns alltså en rad positiva tecken på en framåtsyftande händelseutveckling när det gäller hushållning och en bättre energianvändning. Det är viktigt att dessa resultat också förs ut till allmänheten så att den bättre kan följa omställningsarbetets olika faser och inte enbart behöver vara hänvisad till kampanjer organiserade av industrikapitalets kärnkraftsanhängare. Här finns det anledning att ställa stora förhoppningar på bl.a. Vattenfalls verksamhet, uppdrag 2000. Trots detta finns det ingen anledning att dölja att en total kärnkraftsavveckling fram till år 2010 ställer oss inför många utmaningar.

Herr talman! En sådan energipolitik vill vi socialdemokrater föra!

Herr talman! Åke Wictorsson, år 1980 var vi överens om att man skulle utveckla de alternativa energikällorna och att man skulle satsa på energihushållning. När man hade fått framgång med de satsningarna skulle man börja avveckla kärnkraften. Nu föreslår ni inte alls detta. Ni gör inte alls på det sätt som Åke Wictorsson sade nyss, vad gäller vår generations ansvar för att vi får miljövänliga, inhemska energikällor. Nu sätter ni i gång avvecklingen med hjälp av naturgas och andra fossila bränslen. Det är ett svek mot vad vi tillsammans stod för i början av detta årtionde. I 1981 års energikommitté gick socialdemokraterna fram med förslaget att man skulle inleda kärnkraftsavvecklingen under nästa århundrade, dvs. första årtiondet på 2000-talet. I dag sviker ni detta och vill sätta i gång tidigare fastän alternativen inte är framtagna. Ni har ingen som helst grund för att tala om att något annat parti skulle ha kluvna synpunkter eller att det skulle finnas någon tvekan när det t.ex. gäller folkpartiets inställning. Socialdemokratin har däremot tagit stora steg bort ifrån den linje som vi en gång kämpade gemensamt för. Jag hörde inte att Åke Wictorsson utvecklade argumenten för varför ni i dag säger nej till energiskattehöjningar. Åke Wictorsson var mycket tyst på den punkten. Vi vet ju att han om några dagar skall säga ja till höjningarna. Åke Wictorsson kanske därför tycker att det är besvärligt att nu argumentera emot, för att om 14 dagar behöva argumentera för. Det vore dock intressant om Åke Wictorsson skulle vilja demonstrera sin kluvenhet även på den här punkten.

Något svar har jag inte fått. Kanske Åke Wictorsson som lär stå regeringen nära —i varje fall i vissa frågor — kunde ge några synpunkter på denna. Herr talman! I statsministerns anförande i debatten den 8 maj fanns det en viss öppning. Jag vet inte om Åke Wictorsson lade märke till det. Det kanske finns skäl att i ett kommande replikskifte återkomma till denna.

Herr talman! Jag tackar för de bitvis vänliga recensionerna, Åke Wictorsson. Men Åke Wictorsson påstår att miljöpartiet säger nej, nej, nej. Vi säger nej först och främst till två saker i dessa sammanhang, nämligen till kärnkraften — den skall bort snabbt — och till de fossila bränslena, som skall elimineras på en betydligt längre tid. Vi har föreslagit 25 år. Vi säger ja till en mängd saker. Vi säger ja till vindenergi och solenergi. Vi säger ja till biobränslen. Vi föreslår att användningen av biobränslen skall fördubblas under samma tid. Vi säger ja till energihushållning och bättre teknik. Vi säger mycket riktigt nej till vissa delar av verksamheterna i Studsvik, som är inriktade på kärnenergi och som vi tycker kan vara ganska onödiga när man avvecklar kärnkraften. Vi säger nej till Asea Brown Boveris samarbetsinvit till svenska staten, som innebär att svenska staten skulle betala hälften av utvecklingskostnaderna för mer avancerad högspänd likströmsöverföring. Vi gör det av det skälet att med en kärnkraftsavveckling kommer vårt svenska högspända elnät knappast att behöva särskilt mycket förstärkningar eller ny teknik inom den närmaste mansåldern. Vi tycker också att Asea Brown Boveri, såsom ett stort multinationellt företag, har alla resurser att bedriva utveckling på egen hand. Företaget kommer att få alla vinster av denna verksamhet. Staten har alltså ett mycket måttligt intresse av att vara inblandad i detta. Vi säger nej till att Vattenfall skall ägna sig åt diverse olika verksamheter som ligger utanför Vattenfalls traditionella ansvarsområde. Det gör vi av skäl som jag tidigare har talat om här i kammaren. I varje företag utvecklas något av en företagsideologi, en företagskultur. Företagskulturen inom Vattenfall går ut på att man måste sälja elström och utveckla elproducerande enheter. Att ett företag skall försöka få folk att köpa mer av en produkt och samtidigt få dem att hushålla med den produkten, så att de köper så litet som möjligt, går inte riktigt ihop. Slutligen vill jag när det gäller skatt säga att vi menar att energiskatter är ett energipolitiskt hjälpmedel som behöver utnyttjas. Det är roligt att vi i näringsutskottet alldeles nyligen kommit fram till att socialdemokraterna och centern samarbetar i den riktningen.

Herr talman! Först vill jag säga till Åke Wictorsson att det inte är som han sade, att jag medverkade till att föra in honom i hönsgården. Såvitt jag kan begripa har han varit i hönsgården hela tiden. Den energipolitik som präglar socialdemokraterna saknar totalt den konsekvens som Åke Wictorsson här ger sken av. Det finns inget parti i svensk politik som har intagit så många olika ståndpunkter i energifrågan som det parti Åke Wictorsson företräder: från det sena 70-talet, då Birgitta Dahl stod här och råskällde för att en reaktor fick två månader ytterligare på sig innan den skulle startas, till dagsläget, då ni har formerat ett slags linje 2,5. Ni har intagit alla ståndpunkter. Jag kan inte begripa hur Åke Wictorsson över huvud taget kan få för sig att kalla moderata samlingspartiets politik för vindflöjelpolitik. Åke Wictorsson företräder ju ett parti som i dagarna har justerat ett betänkande som går ut på att man skall ta bort elskatten. Samma parti har i ett annat forum samtidigt medverkat till att man skall höja elskatten. Det är ju propellerpolitik. Det har tyvärr karakteriserat socialdemokratisk energipolitik genomgående. Åke Wictorsson avslutade sitt anförande med att säga: Det är den energipolitik vi vill föra. Den avslutningen var mer symptomatisk än Åke Wictorsson riktigt insåg just då. Det är mycket som ni vill, men ni gör ju inte så! Ni gör i praktiken tvärtom. Ni vill genomföra en politik som gör oss mindre oljeberoende och mindre beroende av fossila bränslen, och ni står för en radikal återintroduktion av fossila bränslen. Jag vill fråga: Kommer kontrollstationen att innebära att ni är beredda att ta bort beslutet om att förtidsavveckla 1995 och 1996? Eller kommer ni att stå på er, fristående från verkligheten, oavsett vilka konsekvenser det får miljö, sysselsättning och välfärd? De olika utredningar som har gjorts visar ju att det inte går så enkelt. Den frågan vill jag ha svar på. Jag skulle också vilja ha svar på en annan fråga. Den svenska ekonomin är i dag överhettad, och det på en extremt låg nivå av ekonomisk tillväxt. Likväl har vi en fortsatt uppgång i industrins förbrukning av elektricitet. Jag vill då fråga: Vilka konsekvenser för den svenska ekonomin och välfärden kommer höjda elpriser och brist på el att få under 1990-talet? Slutligen, den kanske allra viktigaste frågan: Om det mot förmodan skulle bli så att Sverige får en jämfört med de andra västeuropeiska länderna normal ekonomisk tillväxt, vilket utrymme ger Åke Wictorssons energipolitik för den nödvändiga omställningen av svenskt näringsliv?

Herr talman! Jag konstaterar att Åke Wictorsson säger att vpk-, miljöpartioch centergrupperingen har gjort att opinionen för en avveckling av kärnkraften har stärkts. Sedan säger han: Men det har inte hänt någonting. Vad beror det på, Åke Wictorsson? Det beror ju på att socialdemokraterna, som har haft full möjlighet att instämma i den avvecklingspolitik vi förespråkar, inte gör det. Det beror varken på centerpartiet, miljöpartiet eller vpk, utan det beror faktiskt på socialdemokraterna, som inte tar ansvar för den politik som man säger sig vilja bedriva och inte i praktiken tar ansvar för den avveckling man säger sig vilja ha. Åke Wictorsson tar upp ett par områden, som jag tycker är viktiga och som jag berörde något i mitt anförande. Det gäller avfallsfrågan, som han tillstår inte är löst, och kompetensoch säkerhetsfrågan. Båda dessa frågor blir svårare att hantera ju längre man drar ut på avvecklingen. Ju snabbare vi avvecklar desto mindre avfall har vi att hantera, avfall som vi inte vet vad vi skall göra med. Ju mindre, desto bättre. Ju snabbare vi avvecklar, desto större är möjligheten att de som arbetar i kärnkraftsindustrin stannar kvar och att det inte blir en flykt från den industrin. Slutligen säger Åke Wictorsson att man inte kan utforma energipolitiken utifrån den takt med vilken det inträffar kärnkraftsolyckor. Men det är ju precis det som socialdemokraterna har gjort! Det krävdes en olycka i Harrisburg för att man skulle gå med på en folkomröstning, som en samlad miljöopinion hade krävt. Det krävdes en olycka i Tjernobyl för att statsministern skulle uttala att kärnkraft inte är möjligt att ha i ett civiliserat samhälle. Precis det som Åke Wictorsson säger här att ni vill gör ni absolut inte. Det måste vara litet besvärligt att inta en sådan hållning.

Herr talman! Åke Wictorsson inledde med att redovisa en mängd utredningar som pågår och som skall utgöra underlag för kontrollstationen. Den kritik som kan riktas mot detta är inte i första hand att utredningarna görs, utan kritiken gäller allt som försummas under utredningstiden. Jag pekade i mitt anförande på att om man hade fört den politik vi var överens om 1986, skulle vi ha haft åtminstone 20 TWh lägre energianvändning eller kunnat producera samma mängd energi med biobränsle. Socialdemokraterna har haft ett garanterat stöd i riksdagen, utan några som helst förhandlingar, för den energipolitik som var fastlagd 1986. Sedan säger Åke Wictorsson att vår marknadsekonomiska styrning inte är trovärdig. Samtidigt säger han något som jag gärna instämmer i, nämligen att en sparad kilowattimme är minst lika mycket värd som en producerad. Och vi bör försöka att nå målet att i första hand ersätta i stället för att producera när detta kan göras till samma kostnad. Detta är ju något av finessen i centerpartiets uppläggning. Vi i centerpartiet tar en del av vattenkraftens resurser och för över dem bl.a. till en effektivare energianvändning som är samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsam. Vi vill genom beskattning osv. få en riktig värdering rent marknadsmässigt av lagervara gentemot förnybar energi. Koldioxidskatten kommer att bli ett utomordentligt bra instrument i detta sammanhang. Jag hoppas att man så småningom skall uppnå en majoritet i denna kammare för detta förslag. Det är alltså helt klart att man med dessa förslag till åtgärder kan få samstämmighet i fråga om miljön och samhällsekonomin när det gäller vad som är ekonomiskt för det enskilda företaget. Därmed får man en marknadsekonomisk styrning med stor effektivitet. Avslutningsvis visade Åke Wictorsson med all tydlighet på bindningen till Vattenfall och de stora industriföretagen. Det är bra att de arbetar. Men jag skulle återigen vilja vädja till socialdemokraterna att inte glömma bort att detta är hela svenska folkets angelägenhet. Svenska folket är en omistlig resurs, som man inte får ställa åt sidan, om det skall ske en miljöriktig och Prot. 1988/89:119 effektiv förnyelse av energisystemet. 23 maj 1989
Herr talman! Jag vill gärna ansluta mig till det sista som Ivar Franzén sade. Jag försökte säga detta i mitt huvudanförande. Det är mycket viktigt att vi lyckas förankra energipolitiken hos en bred folkopinion. Det tycker jag skall vara en av utgångspunkterna när vi nu går in i det praktiska arbetet att förverkliga beslutet om kärnkraftsavveckling i och med att vi fattar beslut som kontrollstationen 1990. Ivar Franzén, när man gör detta konstaterande och när man gör konstaterandet att vi är beroende av en mångfald av aktörer på detta område, kommer man inte förbi det faktum att vi har en industri som är storskalig och intensivt beroende av elenergi, nämligen skogsindustrin. Jag skulle vilja ställa en fråga till Ivar Franzén. Hur skall vi kunna decentralisera skogsindustrin och bevara dess konkurrensmässiga effektivitet, som är en nödvändighet för vårt land ur många synpunkter? Det tycker jag är en ganska avgörande fråga. Gunnar Hökmark och Gudrun Schyman försökte genom att hänvisa till en utvecklingsfas som socialdemokratin har genomgått göra trovärdigt att socialdemokratin vacklar i energipolitiken. Jag är den förste att erkänna att vi inom socialdemokratin har genomgått denna fas. Jag har personligen också gjort det. Jag var i början av 70-talet med och motionerade om flera kärnkraftsreaktorer till Forsmark. Det fattades inte ett sådant beslut, men jag fanns på barrikaden. Denna utvecklingsfas har inneburit att vi successivt har lärt oss alltmer om dessa frågor, och vi vore dåliga politiker om vi inte drog slutsatser av denna inlärningsprocess. Men när vi har gjort det måste vi rimligtvis ha någon fast grund att stå på när det gäller det framtida handlandet. Vi kan ju inte konstatera att vi har lärt oss dessa saker och sedan låta detta sjunka undan, när det inte är lika aktuellt och när det inte finns samma dramatiska rubriker i pressen, och sedan vandra tillbaka och inta en tidigare ståndpunkt. Detta gör moderaterna i dessa frågor gång på gång. Moderaterna gör som gummigubben. De får ett slag i samband med en olycka och hukar sig men är tillbaka till samma kärnkraftsvänliga attityd igen när det har gått en tid. Lars Norberg, er politik som innebär en treårig kärnkraftsavveckling blir ju inte trovärdig förrän miljöpartiet redovisar hur man skall lösa problemet med eltillförseln efter dessa tre år. Denna uppgift klarar inte miljöpartiet. Ni i miljöpartiet talar inte om vem som skall bära kostnaderna och hur de skall fördelas. Hur skall miljöpartiet kunna genomföra detta utan att det får direkta konsekvenser för sysselsättningen i de områden där den elintensiva industrin finns?

Herr talman! Jag vet inte om socialdemokraterna vacklar i energifrågan, men vinglar som berusade alikor gör de. Det framgår tydligt av debatten här i dag. Åke Wictorsson säger att socialdemokraterna inte kommer att svika dem 45 som bedriver näringslivsverksamhet i Norrland och dem som arbetar där, men samtidigt drar socialdemokraterna undan förutsättningarna för att näringslivet på dessa platser skall kunna fortsätta att blomstra. Och regeringens egna tjänstemän pekar med rätta på att lösningen kan ligga i att företagen flyttar utomlands. Genom sin politik sviker socialdemokraterna dem de säger sig vilja stödja. På min fråga till Birgitta Dahl om naturgasen har jag inte fått något svar vare sig från henne eller från Åke Wictorsson. Eftersom detta är min sista replik vill jag starkt understryka att om regeringen binder upp Sverige genom avtal med utländska leverantörer om stora gasköp så att den faktiska handlingsfriheten är borta när riksdagen 1990 skall fatta beslut vid kontrollstationen, har den gjort sig skyldig till något som förtjänar en mycket allvarlig anmärkning från konstitutionsutskottets sida. Jag hoppas verkligen att så icke kommer att ske, men jag är inte säker på att det inte kan inträffa, eftersom tystnaden på denna punkt är så monumental från de socialdemokrater som nu är närvarande i kammaren. Statsministern sade följande i en replik här i riksdagen den 8 maj i år: ”Då var meningen att vi skulle starta 1998,” — underförstått kärnkraftsavvecklingen — ”nu säger vi från regeringens sida 1995. Det är dock en ganska marginell skillnad, vill jag säga, om vi skall starta 1995 eller 1998, men regeringen kommer för sin del att planera så att starten skall kunna ske 1995: Här finns i varje fall en nyans, en springa till en öppning, när det gäller att finna en bredare bas för energipolitiken än den regeringen har i dag i kammaren.

Herr talman! Åke Wictorsson, i min förra replik hade jag inte tid att gå in på kärnkraftsavvecklingen. Jag beklagade i mitt inledningsanförande den s.k. snuttifieringsmetod som innebär att motionerna styckas, och jag är rädd att Åke Wictorsson inte har läst vår motion. Där har vi annars redovisat exakt vad som händer efter tre år när man har avvecklat kärnkraften. Då skall vattenkraften förse oss med 65 TWh, industrimottryck med 4 TWh, kraftvärmeverk med 6 TWh, oljekondensverk med 20 TWh, och vi räknar med en import på 5 TWh. Alla dessa siffror är baserade på nu befintliga anläggningar, som alltså kan köras i gång. Där redovisas också den ökning av oljeanvändningen som måste komma till stånd för att möjliggöra snabbavveckling av kärnkraften på tre år. Slutligen redovisas de minskningar som skall ske. Det är fråga om en minskning med 23 TWh, som man med vårt förslag uppnår. Det är klart att inga av dessa siffror är odiskutabla eller heliga. Om jag talar om besparingar på 17 TWh, kan det naturligtvis lika gärna bli fråga om 16, 18 eller någonting liknande. Det är också fråga om ersättning i form av värmeenergi, dvs. att villaägare som tidigare använt elvärme men som har oljeeller vedeldningsmöjligheter går över till sådan uppvärmning. Slutligen: När man minskar den totala elkonsumtionen i landet, försvinner ungefär 4 TWh, dvs. motsvarande ett kärnkraftverk, i form av minskade transmissionsförluster. I själva verket

Herr talman! Jag vet inte om jag skall beskriva regeringens politik som vinglande eller vacklande. Jag skulle snarare vilja säga att socialdemokraterna åker slalom, och det gör de väl inte bara i den här frågan. Jag tycker att synen på kärnkraftsavvecklingen är karakteristisk för hur socialdemokraterna förhåller sig. Man säger ja till avveckling för att lugna en oroad opinion. Samtidigt säger man att vi först skall utveckla kärnkraften för att lugna industrins företrädare. Det är precis på samma sätt som man handlar i vapenexportfrågan. Man säger att visst skall vi förbjuda all vapenexport, men sedan kommer en hel katalog med dispensmöjligheter. Det är också precis på samma sätt som man handlar i EG-frågan. Man säger nej till medlemskap, men naturligtvis skall vi ha ett så nära samarbete som möjligt, allt för att tillgodose de olika opinioner som finns. Socialdemokraterna är naturligtvis beroende av olika opinioner i den maktställning de befinner sig i och gärna vill sitta kvar i. Där ligger grunden, anser jag. Det är intressant att höra att Åke Wictorsson varit en av förespråkarna av reaktoruppbyggnad. Min bakgrund är den rakt motsatta: jag var en av dem som var med och bildade Folkkampanjen. När nu Åke Wictorsson förstår att det var vi som hade rätt, är det väl bra om han tar till sig de erfarenheterna och inte sjunker ned i den dvala som han med all rätt anklagar moderaterna för att göra. Han bör i stället inse att vi inte skall vänta tills det händer en olycka till utan i stället göra som de som förespråkat en avveckling och som har ganska gedigna kunskaper vid det här laget säger, nämligen: Vi gör det så fort som möjligt, så får vi så små problem som möjligt. Det är en rekommendation. Eftersom Åke Wictorsson sagt att han är en man som kan göra omvärderingar och som är öppen för nya intryck, hoppas jag att han tar det här till sig och genast röstar på det sätt som vi föreslår.

Herr talman! Det är glädjande att Åke Wictorsson och jag är helt överens om att det är en mångfald aktörer som skall delta i förnyelsen av vårt energisystem. Att det är en mångfald innebär inte automatiskt att det bara är små aktörer som skall delta. Även om jag tror att framtidens teknik kommer att skapa möjligheter för även mindre anläggningar på skogsindustrisidan, är detta någonting på mycket lång sikt. Däremot är det bevisat att tekniken har utomordentligt stora möjligheter att göra skogsindustrin betydligt mer energieffektiv än den är i dag. Där kan alltså mycket en betydande energivinst göras. Det finns, särskilt inom den kemiska massaindustrin, betydande energiresurser, som i dag inte tas till vara men som i ett något förändrat marknadsläge kommer att vara både företagsekonomiskt och framför allt samhällsekonomiskt mycket värdefulla. Skogsindustrin kommer således att lämna ett betydande bidrag när det gäller möjligheterna att balansera vårt energibehov. Det handlar både om en ökad tillgång på energi från skogsindustrin och om en betydligt effektivare energianvändning. Beträffande några stora aktörer har vi aktivt pläderat för en uppdelning. Vattenfall är en av dem. När det gäller regionaliseringen av Vattenfall, den ökade konkurrensen, möjligheterna att åstadkomma en större lokal anpassning och möjligheterna att göra ännu effektivare insatser i den regionalpolitik som Åke Wictorsson talade om, vill vi i centern gärna vara med. Men det viktigaste är — och på den punkten känner jag fortfarande viss oro — att de här stora aktörerna, som vi i centern menar är mycket viktiga, inte ensamma kan vidta erforderliga åtgärder på ett riktigt sätt. Det gäller ju att vara effektiv och att utnyttja lokala resurser. Därför måste också många andra — enskilda, små företag, kommuner osv. — gemensamt delta i detta arbete. Om vi gemensamt kunde få till stånd en sådan helhetssyn och om vi kunde påbörja ett arbete i stället för att bara utreda, skulle vi snart kunna åstadkomma en annorlunda energipolitik. Det finns ju en god bas — vpk, miljöpartiet och centern. Dessutom finns det en stor trygghet när det gäller möjligheterna att genomföra den här politiken i riksdagen.

Herr talman! Den här debatten har hittills mycket tydligt visat på det gap som finns mellan den energipolitik som socialdemokraterna säger sig vilja föra och den politik som man faktiskt kan genomföra. Men debatten har också visat på det gap som finns mellan den politik som man påstår sig vilja genomföra i framtiden och den som man faktiskt genomför. Vi ser resultatet av detta i form av elskattehöjningar — sådana sker ju, trots att man samtidigt egentligen vill sänka elskatten — och på en lång rad andra områden. Man introducerar åter t.ex. fossila bränslen — detta som ett led i en politik som syftar till ett minskat beroende av fossila bränslen! Det är självklart att vi här får ta till bildspråk av många olika slag. Det har ju talats om vinglighet, vacklande och slalom. Jag för min del tror nog att ”propellerpartiet” är en ganska bra beskrivning av ett parti som ständigt byter åsikt. Det är ju i allra högsta grad legitimt att, som Åke Wictorsson gör, säga att man blir klokare. Jag tror att hela kammaren har förhoppningen att den processen skall fortsätta. Men det är ju ingen poäng med att bli klokare, om man sedan återgår till att tycka samma sak som innan man blev klokare. Det är heller inte någon poäng med att under den tid som man blir klokare låta saker och ting ske på skattebetalarnas bekostnad — det blir i så fall rätt så dyrt. Det vore mycket värt att få svar här i dag på frågan om de utredningar som man nu har satt i gång med väldig fart kommer att påverka socialdemokraternas politik vid kontrollstationen. Vidare skulle jag vilja fråga: Kommer ni alltså att genomföra den förtida avvecklingen, oavsett vad utredningarna utvisar när det gäller miljö, sysselsättning och välfärd? Kommer ni, innan ni medverkar till viktiga beslut om naturgasens introduktion i Sverige, att se till att en allsidig analys genomförs av naturgasens inverkan när det gäller växthuseffekten? Kommer ni att medverka till en analys som visar hur ett Sverige, som redan i dag är överhettat och som har en extremt låg tillväxtnivå jämfört med övriga västliga industrivärlden, skall kunna åstadkomma ett utrymme för en normal ekonomisk tillväxt? Åke Wictorsson frågade tidigare Lars Norberg vad han hade att säga till industriarbetarna i Bergslagen eller Västernorrland. Men det viktiga är vad Åke Wictorsson själv säger som svar på dessa frågor till arbetarna i Bergslagen, till arbetarna i Västernorrland, till unga eller gamla i vårt samhälle osv. — eller varför inte till dem i Åke Wictorssons eget parti som underkänner den energipolitik som han i dag har företrätt?

Herr talman! Jag vill återigen säga något till Gudrun Schyman och Lars Norberg. Talet om en kärnkraftsavveckling blir trovärdigt först när konsekvenserna för sysselsättning, välfärd och ekonomi tas upp. På den punkten hävdar jag med bestämdhet att varken Folkkampanjen eller miljöpartiet i dag har en sammanhållen politik som klarar de uppgifter som vi kommer att ställas inför när det gäller landets utveckling under kommande år. Ansatserna på ett av politikens områden, kärnkraftsavvecklingen, kan vara hur goda som helst. Men om man inte beaktar nämnda konsekvenser, blir politiken inte trovärdig. Det är där som utmaningen finns i dagens energipolitik. Sedan till Hadar Cars. Det skulle i och för sig vara lockande att föra en debatt i anslutning till diskussionen om folkomröstningen. Jag deltog också då, och jag har en bestämd minnesbild av att en viktig faktor som skulle finnas med när det gällde att klara kärnkraftsavvecklingen var en icke obetydlig utbyggnad på kolkondensområdet. Men sedan har utvecklingen visat att det inte är den miljöpolitiskt riktigaste satsningen. Därför har alternativet med naturgasen vuxit fram. Jag vill inte alls utesluta att naturgasen kan erbjuda möjligheter i det framtida energisystemet. Jag är alltså inte så pessimistisk — åtminstone inte så länge det inte finns ett bättre underlag. När det gäller Hadar Cars bedömning av naturgasens framtida utveckling står han på utomordentligt löslig grund i nuläget. Det karakteriserar helt den diskussion som man försöker föra när det gäller kontrollstationen. Men riksdagen har ju beslutat om en avveckling av två reaktorer. Nästa år får vi bestämma oss för hur vi skall ställa oss till konsekvenserna i detta sammanhang. Med detta har jag också gett ett svar med tanke på Ingvar Carlssons tidigare diskussion med Hadar Cars. Riksdagens beslut innebär alltså att två reaktorer skall avvecklas. Om utvecklingen, sakmaterialet, kommer att visa på någonting annat är i dag omöjligt att förutspå. Först måste vi få ett material från de utredningar som nu arbetar. Allra sist vill jag säga följande. I mitt huvudinlägg tog jag upp frågan om energiskatterna, och jag är beredd att upprepa vad jag sade. Jag anser alltså inte att energiskatter är ett riktigt finanspolitiskt instrument. Men med tanke på den situation som vi nu står inför — jag tänker då på den förändring som kommer att ske nästa år — betraktar jag en tillfällig höjning som en acceptabel lösning. När det gäller Hadar Cars och Gunnar Hökmarks uttalanden i diskussio nen om skatterna vill jag åter anknyta till vad som inledningsvis sades om rävarna: De är sura, sa räven om rönnbären.

Herr talman! Kommittén för indirekta skatter, benämnd KIS, har i dagarna avslutat sitt arbete. Energibeskattningen har varit föremål för omprövning i denna utredning. Dessutom pågår ett arbete inom miljöavgiftsutredningen, vars ställningstagande också får konsekvenser för energisektorn. I nämnda utrednings första delbetänkande föreslås en svavelavgift på olja. Jag har varit moderaternas representant i KIS, och Nic Grönvall representerar moderaterna i miljöavgiftsutredningen. Vi har båda var för sig i dessa två utredningar gång på gång tagit upp frågan om en samordning i tiden av de här utredningarna i den mån de berör energisektorn. Jag har således ansett att den del av utredningen i KIS som rör energibeskattningen borde ha redovisats i ett särskilt betänkande. Den socialdemokratiska majoriteten har ensam avvisat detta förslag. Samma motstånd har Nic Grönvall mött i sin utredning. Vi moderater har dessutom föreslagit i skatteutskottet ett utskottsinitiativ innebärande en samordning i tiden av dessa båda utredningar. Folkpartiet sjabblade bort den möjligheten genom att vara det enda oppositionsparti som inte stödde det moderata förslaget. Vi har tillsammans med centern, vpk och miljöpartiet i ett särskilt yttrande i anslutning till detta betänkande redogjort för våra ställningstaganden beträffande samordningen mellan de aktuella utredningarna. Herr talman! Den socialdemokratiske ledamoten Bo Forslund gjorde följande uttalande i riksdagen den 9 maj i år i samband med debatten om beskattningen av lättdiesel: ”Skillnaden mellan s.k. lättdiesel å ena sidan och motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja å andra sidan beror egentligen närmast på tidigare politiska överenskommelser för att finansiera vissa investeringar, som riksdagen fattat beslut om. Det är faktiskt av den anledningen som skatteskillnaderna uppstått. Det har alltså inte varit frågan om miljöpolitiska hänsyn.” Med den inställning som socialdemokraterna har är det inte att undra på att energibeskattningen är ett lapptäcke av regler utan inslag av principer. Syftet med beskattningen är tydligen bara att bidra till finansieringen av statens utgifter. Jag måste tyvärr konstatera att den socialdemokratiska majoriteten i KIS inte har gjort något åt dessa problem. Snarare är det så, att de senaste dagarnas utspel på energibeskattningens område har förstärkt uppfattningen att energibeskattningen enligt socialdemokratiskt mönster enbart utgör en finansieringskälla. En långsiktig beskattning inom energisektorn med fasta spelregler för aktörerna lyser med sin frånvaro. Skatteutskottets ordförande, som också är en av ledamöterna i KIS, har under de senaste dagarna visat prov på hur lättvindigt, motsägelsefullt och utan inslag av principer den socialdemokratiska energibeskattningen utfor mas. Han har nämligen vid samma tidpunkt, med några dagars mellanrum, öre per kWh. Detta skatteförslag ändrades snabbt från skattesänkning till skattehöjning, upp till en nivå av 10,2 öre per kWh. Slutligen hamnade man på en nivå av 9,2 öre per kWh. Det är uppenbart att den socialdemokratiske ordföranden i skatteutskottet i varje fall inte platsar i radioprogrammet Klarspråk. Eller är det månne på det viset att, för att citera ett uttryck från debatten i skatteutskottet, ”det övre jaget” har en sådan makt över enskilda Herr talman! Ledamöterna i det stora minoritetspartiet kommer sannolikt — som Hadar Cars påpekat tidigare i dagens debatt — att senare i dag yrka avslag på framlagda förslag om höjd skatt på olja, naturgas, gasol och kol för att på riksdagens sista arbetsdag den här vårsessionen, om ca 14 dagar, rösta för en höjning. Det är anmärkningsvärt att även centern bidrar till denna form av ”dagsländeri”. KIS-förslaget avseende energibeskattningen, som detta har utformats av majoriteten, är dåligt och ofullständigt och torde mot bakgrund av den senaste veckans händelser i riksdagen också ha förlorat i trovärdighet. Jag kan konstatera att de vid olika tillfällen framlagda förslagen från moderat håll om en samordning i tiden mellan de aktuella utredningarna har varit helt korrekta. Det handlar då om dels KIS, dels miljöavgiftsutredningen. Som framgår av reservation 1 i detta betänkande vill vi inordna energisektorn i momssystemet. Vi vill komplettera denna beskattning med ett system som främjar en bättre miljö. De globala klimatproblemen blir en av de allra viktigaste miljöfrågorna under de kommande årtiondena. Den s.k. växthuseffekten medför en för levnadsbetingelserna skadlig temperaturhöjning. Det är nödvändigt att minska de totala koldioxidutsläppen på jorden om vi skall kunna undgå växthuseffekten. Riksdagen har beslutat om att koldioxidutsläppen inte skall få öka. För att uppfylla denna målsättning måste det skapas incitament för att släppa ut mindre koldioxid. En omläggning av beskattningen av energi kan medverka till att det framtida energisystemet blir mera miljövänligt. En arbetsgrupp inom vårt parti har i en nyligen avlämnad rapport föreslagit att man inom ramen för nuvarande skatteuttag, ca 31 miljarder kronor, skall utforma ett nytt system för energibeskattningen. Jag har följt upp detta förslag i min reservation till KIS. Vi vill 1. Inordna energisektorn i mervärdebeskattningen. 2. Införa 0-momsskattenivå avseende tillhandahållande av värme, för att inte försämra konkurrenssituationen för befintliga fjärrvärmeverk vid ett införande av energisektorn inom momssystemet och inte hämma tillkomsten av nya investeringar på detta område. 3. Införa en koldioxidskatt avseende fossila bränslen. Det innebär att skatten kommer att träffa kol, olja, diesel, bensin, naturgas och gasol. 5. Inom ramen för nuvarande bensinskatteuttag ersätta bensinskatten med en s.k. trafikskatt, koldioxidskatt och mervärdeskatt. Således ingen skattehöjning beträffande bensinen. Eftersom en koldioxidutsläppsrelaterad skatt träffar bränslena i förhållande till energiinnehållet och till den miljöpåverkan bränslena har avseende koldioxidutsläpp, skapas en mellan olika bränslen rättvis beskattning. De aktuella bränsleprodukter som kommer att träffas av en sådan skatt används även som insatsmedel inom olika industriprocesser. Det gäller t.ex. järnoch stålindustrin och cementindustrin. Jag vill särskilt poängtera att dessa insatsmedel skall inte träffas av koldioxidskatt. Eftersom biobränslen inte ger något permanent koldioxidtillskott till atmosfären skall dessa inte belastas med denna skatt. Det får till följd att exempelvis etanol inte skall beläggas med någon koldioxidskatt. En sådan typ av beskattning stimulerar till satsning på miljövänliga alternativ som vind och sol. Den stimulerar till ökad användning av inhemskt biobränsle. Energiproduktion med hjälp av sol, vind och biobränsle drabbas alltså inte av några punktskatter. Vårt skatteförslag gynnar svensk elintensiv industri. Vi slipper krångliga bestämmelser som innebär att regeringen skall besluta om viss nedsättning av energibeskattningen. Vårt förslag strider inte mot EG:s principer. Våra förslag står i överensstämmelse med det sätt på vilket vi vill utforma den framtida energipolitiken. Det är viktigt, som Gunnar Hökmark gång på gång har påpekat, att vi får handlingsfrihet för att skapa ny miljövänlig energiproduktion. Varför vill inte socialdemokraterna bidra till en långsiktig principfast energibeskattning? Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1 vid skatteutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Låt mig börja med att bemöta det angrepp som Karl-Gösta Svenson gjorde på folkpartiet. Han sade att folkpartiet sjabblat bort utskottsinitiativet genom att som enda parti inte stödja detta. Men det var moderaterna som sjabblade bort detta utskottsinitiativ genom att formulera det annorlunda än vad man hade gjort i näringsutskottet, där vi hade kunnat enas om det. Jag ville formulera initiativet såsom det var formulerat i näringsutskottet, och då hade det aldrig behövt bli så som det blev. Om det var några som sjabblade, herr talman, var det alltså moderaterna. Jag tillhör inte de ivrigaste förespråkarna för sammanlagda debatter av den typ som vi just nu upplever i kammaren. Det blir lätt upprepningar och en något avslagen debatt när den andra omgången, som jag själv ingår i, börjar — för att inte tala om vad som brukar inträffa när ”nattskiftet” sätter in. Men i dagens debatt finns det ändå en poäng med en andra omgång. Debatten har hittills handlat om hur energisystemet ur tekniska och miljöpolitiska synpunkter skall vara utformat. Även ekonomins roll och andra frågor av intresse i sammanhanget har belysts. Hadar Cars har på ett förtjänstfullt sätt framhållit vilken vikt man måste lägga vid miljön i hithörande frågor. I dagens debatt kan det därför vara av intresse att vi klargör från resp. håll hur vi menar att energibeskattningen skall utformas för att främja den utveckling på energiområdet som vi eftersträvar. Främst tycker jag att detta redovisningskrav är tillämpligt på regeringspartiet. Det är sannerligen inte lätt att se mönster som ens påminner om en energipolitik i denna närmast cirkusliknande föreställning som i dessa dagar spelas upp. Av skatteutskottets betänkande framgår att några partier tillmäter det arbete som nu pågår, och i något fall faktiskt är avslutat, på skatteområdet stor betydelse. Andra partier lägger mindre vikt vid utredningsarbetet. Man har sin uppfattning helt klar, och man lägger förslag därefter. Jag skulle därför uppleva det som en befrielse om denna debatt kunde ge besked åtminstone om principerna och de stora linjerna i de olika partiernas politik på skatteområdet. Jag menar att det främst finns behov av en sådan redovisning från regeringspartiets sida, och jag tänker avkräva socialdemokraterna ett sådant besked. Först vill jag dock ge folkpartiets syn på hur den framtida energibeskattningen skall utformas och redovisa hur vi inom folkpartiet menar att man bäst når dit. Folkpartiets grundläggande uppfattning är att miljökonsekvenserna— med tanke på den kunskap om de globala miljöproblemen som vi i dag besitter — måste tillmätas den helt avgörande betydelsen då morgondagens skattesystem utformas. Enligt folkpartiets mening måste därför energibeskattningen med konsekvens och målmedvetenhet utformas i syfte att rädda miljön. Principen måste vara att avgiftseller skattebelägga utsläpp som är skadliga för miljön i stället för att avgifterna eller skatterna skall drabba energiinnehållet. Av bl.a. detta skäl har jag i kommittén för indirekta skatter velat få till stånd en ordentlig belysning av konsekvenserna av ett slopande av elskatten. Någon genomgripande utredning av detta förslag har dock inte gjorts, och det är mycket olyckligt. Herr talman! Många talare har tagit upp KIS roll i detta sammanhang. Vissa har präglats av en viss förväntan. Jag måste tyvärr göra dem besvikna. Möjligen kan man tycka att debatten inte hör hemma här, eftersom KIS ännu inte har lagt fram sitt förslag. Man brukar ju tala om Sveriges offentliga utredningar, och jag tror att KIS har varit en av de mest offentliga hittills, kanske t.o.m. den mest offentliga, och därför tror jag faktiskt att jag ändå kan gå in på detta område. Utredningsarbetet har bedrivits under mycket stor tidspress. Speciellt på energibeskattningens område har detta varit till stor skada. Man har t.ex. inte kunnat belysa de områden som jag nyss nämnde. Vissa försök har gjorts att samordna utredningsarbetet med miljöavgiftsutredningen. Av flera orsaker har detta i huvudsak misslyckats. Resultatet har blivit att kommittén nu föreslår ett flertal åtgärder på energiområdet, bl.a. införandet av mervärdeskatt. Netto beräknas dessa åtgärder ge ett finansieringsbidrag på totalt 7 miljarder kronor. Vi avvisar från folkpartiets sida inte ett finansieringsbidrag, men finansieringsskäl har på ett mycket olyckligt sätt tillåtits överskugga energioch miljöpolitiska hänsynstaganden. Såsom arbetet varit upplagt med delat ansvar mellan två utredningar har alternativet att ersätta dagens punktskatter med miljöavgifter inte kunnat genomlysas. Jag har därför under utredningens gång föreslagit att utredningsarbetet på energisektorn i dess helhet borde läggas över på miljöavgiftsutredningen, MIA. KIS skulle därvid avstå från att lägga fram något förslag. Härigenom skulle man kunna åstadkomma en riktig struktur på energibeskattningen, bestående av miljöavgifter och mervärdeskatt. Detta krav har vi heller inte velat släppa i samband med det utskottsinitiativ som Karl-Gösta Svenson nämnde. Som ett resultat av folkpartiets framställning har arbetet inom MIA snabbats upp. Utredningen har fått betydligt större resurser, och det tycker vi inom folkpartiet är bra. Mindre bra tycker vi att det är att KIS inte har avstått från att lägga fram förslag nu. Detta kan, enligt min och folkpartiets mening, bara skapa förvirring på detta viktiga område. Samtidigt som KIS förslag går ut på remiss, klurar MIA ut ett helt annat system. Följer man KIS förslag kan det bli fråga om två stora omläggningar av energiskatten inom en tidsrymd av ett år. Det menar vi skulle innebära en helt oacceptabel ryckighet. Herr talman! Hadar Cars har fåfängt försökt att avkräva Åke Wictorsson besked om varför det är högsta visdom att i dag avslå de energiskattehöjningar som föreslagits i en del motioner. Det är inte svårt att begripa varför Åke Wictorsson slingrar sig ur den frågan. Jag tycker ändå att det finns skäl att upprepa frågan till skatteutskottets talesman i denna runda. Varför är det högsta visdom att avslå skattehöjningar på energin den 23 maj, men rösta för dem den 7 juni? Jag skulle vilja tillägga — för det är faktiskt värre än så — att det inte bara är fråga om varför det är högsta visdom att avslå energiskattehöjningar den 23 maj för att sedan besluta om dem den 7 juni. När KIS lägger fram sitt förslag den 20 juni kommer en socialdemokratisk majoritet inom utredningen att föreslå att alla punktskatter skall sänkas med 30 96, utom den på olja. Det är som sagt inte bara fråga om varför det är klokt att höja punktskatterna efter 14 dagar. Det är en fråga till som bör besvaras, nämligen varför det är klokt att föreslå att de skall sänkas 14 dagar senare.

Herr talman! Det var inget sjabbel från moderaternas sida vid den votering vi hade beträffande utskottsinitiativet, utan ansvaret ligger helt på folkpartiet och på Kjell Johansson i det avseendet. Vi ville självklart att kommittén för indirekta skatter, KIS, i vart fall skulle utreda mervärdeskattefrågan. Den vill Kjell Johansson, vad jag kan förstå, också överlåta på miljöavgiftsutredningen. Det är orimligt, eftersom KIS har dominerats av en momsbreddningsdiskussion. I det avseendet är det mycket aktuellt att även ta med energiområdet. Därför kunde vi från vårt håll inte acceptera att skjuta över detta till miljöavgiftsutredningen. Vi har i grunden samma ståndpunkt, Kjell Johansson och jag, att det hade varit bra med en samordning. Därför kan jag inte förstå att folkpartiet, när man förlorade i en förberedande votering till förmån för övriga oppositionspartier, inte stödde en åtgärd som skulle innebära att vi fick en samordning i tiden mellan dessa två utredningar. Där skulle parlamentariker ha fått vara med och utreda beskattningsfrågan i kombination med miljöavgiftsuttag.
Herr talman! Det är inte så att det inte har varit en samordning i tiden mellan de här utredningarna. Försök att samordna utredningsarbetet har pågått under hela våren. Det började i själva verket i höstas. Men det har visat sig totalt omöjligt. Den ena utredningen har hela tiden skjutit över dessa frågor till den andra utredningen. Man har trott i KIS att MIA arbetar med detta, man har trott i MIA att KIS har arbetat med detta. Därför har vi funnit utredningsordningen totalt meningslös. Den har visat sig under en tidsrymd av ett drygt halvår vara komplett ineffektiv och oduglig. Därför vill vi inte ha den igen. Därför röstade vi som vi gjorde i skatteutskottet.
Herr talman! Anledningen till att frågorna har bollats fram och tillbaka är att utredningsmajoriteten i de båda utredningarna, alltså socialdemokraterna, inte har varit villiga att göra denna samordning i tiden, Kjell Johansson. Det är vad det beror på. Vi hade ett så begränsat tidsutrymme i KIS. Vi skulle vara klara att trycka betänkandet i slutet av maj för att, som Kjell Johansson själv har informerat om, överlämna det till finansministern den 20 juni. Felet är att majoriteten i KIS-utredningen inte har accepterat det moderata förslaget att lägga fram ett andra delbetänkande om energibeskattningen, vilket kunde ligga i fas med miljöavgiftsutredningens delbetänkande om t.ex. avgifter relaterade till utsläpp av koldioxid eller någon annan form av miljöavgifter. Detta delbetänkande beräknas komma i slutet av oktober detta år.
Herr talman! Ett initiativ från skatteutskottet hade väl inte förändrat utredningsmajoriteten, om det är den allt beror på. Den hade fortfarande varit densamma, och oviljan hade förmodligen också bestått. Därför hade det varit helt ineffektivt, helt fruktlöst att under samma former fortsätta ett arbete som bevisligen visat sig vara helt utan resultat. Det är därför vi tycker att MIA ensamt skall ha ansvaret, så att en samordnad översyn av hela energiområdet kan uppnås. Det tyckte vi då, när vi lade fram förslaget. Det tycker vi nu och det kommer vi också fortsättningsvis att tycka.

Herr talman!

I samband med riksdagens beslut 1983, om riktlinjerna för den framtida energiskattepolitiken, fastställdes ett antal grundläggande principer, som en bred majoritet i riksdagen stod bakom. Jag tycker att det är viktigt att nu, när vi talar om konsekvens och långsiktighet på energiskatteområdet, påminna om vad riksdagen då sade. Det beslutet gick ut på att man skulle främja de investeringar som bidrog till snabba oljeersättningar och till energihushållning. Hänsyn skulle också tas till olika energikällors effekt på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och inte minst den tekniska och industriella utvecklingen. Det sades också, för att man skulle kunna använda skattesystemet i det här sammanhanget, att mervärdeskatten inte skulle omfatta energiområdet. Vidare sades det att inhemska bränslen skulle skattebefrias och att energiintensiv industri skulle visas speciell hänsyn. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att ha detta som utgångspunkt också för denna debatt, även om det nu pågår mycket utredande på skatteområdet. Denna utgångspunkt har i varje fall varit vägledande för centerpartiet i vår syn på beskattningen av olika energislag. I detta har också legat att beskattningen av energislag skulle ske per energienhet i förhållande till oljeskatten. Detta riksdagsbeslut fattades för snart sex år sedan med, som jag redan sagt, bred majoritet två år efter det stora energipolitiska beslutet efter folkomröstningen om kärnkraften. Man kan, herr talman, notera att vi under detta knappa decennium också haft ett genomgripande energiforskningsprogram, som jag till stor del vill tillskriva de icke-socialistiska eller centerledda regeringarna förtjänsten av. Men tyvärr har inte särskilt mycket hänt på detta område. Vi kan efter dessa år, låt mig kalla dem de sex förlorade åren på det energipolitiska området, konstatera att vi inte har fått en fast och konsekvent energiskattepolitik, trots att vi har haft tid på oss och vi har haft en stark konjunkturuppgång, som borde ha kunnat utnyttjas för att sätta fart på utvecklingen om ny energiteknik. Jag vill än en gång, herr talman, säga att detta beslut både före och efter den tidpunkt då det fattades har varit utgångspunkten för centerns syn på energiskattepolitiken. Skattesystemet får inte, menar vi, bli totalt konkurrensneutralt. Skattesystemet måste kunna vara ett instrument för att påverka och stimulera en utveckling av bl.a. ny och miljövänlig teknik. Det är därför som centern år efter år i denna riksdag när det har gällt olika frågor på energiområdet och med miljöpolitiska förtecken har hävdat en ökad differentiering av energiskattesystemet. Vi har hittills tyvärr inte fått något betydande gehör för vår politik, även om jag, sedan jag läst motioner och utskottsbetänkanden och lyssnat till vad som har sagts här tidigare i dag, måste erkänna att det finns en ökad benägenhet att se skattesystemet, avgiftssystemet, som ett sätt att påverka och stimulera energiutvecklingen. Det är jag mycket tacksam för. Herr talman! I våra reservationer till skatteutskottets betänkande nr 35 har vi redovisat vårt förslag till en differentiering av skatten på olika energislag. Vi anser att det är viktigt att få i gång en differentiering av skattesystemet. Ett skatteutredande pågår, och förväntningarna är stora på resultatet av detta. Men det är viktigt att nu ta till vara de energiforskningsprogram som genomfördes under andra hälften under 70-talet och första hälften av 80-talet. Nu handlar det om produktutveckling, kommersialisering och om att få i gång en satsning på nya energikällor. Karl-Gösta Svenson sade att centern kännetecknas av ett visst dagsländeri när det gäller de senaste dagarnas debatt. De diskussioner som har förts och som förs strider inte mot centerns långsiktiga politik. Jag kan i detta sammanhang bara kort påpeka att reservationerna 5, 18 och 24 till utskottets betänkande helt ligger i linje med de diskussionerna. Principerna för centerns skattepolitik ligger alltså fast. Det framgår av reservation 3, där vi säger att det inte är den slutliga energin som i första hand skall beskattas utan det energislag eller den råvara som energin produceras av. Importerade miljökrävande energiråvaror såsom olja och kol bör ha en likformig beskattning. Importerade mindre miljökrävande energislag såsom naturgas bör få viss ”miljörabatt”. Inhemska bränslen, förnyelsebara drivmedel, bör inte beskattas. Det är dessa principer, herr talman, som utgör utgångspunkt för våra reservationer 5, 9 och 16, där bl.a. beskattningen av vindkraft tas upp. Låt mig slutligen få kommentera vår reservation 19, som gäller skattebefrielse för etanol. Jag vill göra det av det skälet att jag tycker att den frågan på något sätt symboliserar just principen för hur energiskattesystemet skall se ut. Vi har under hela 80-talet här i riksdagen drivit frågan om skattebefrielse för etanol. Det framkom också vid den hearing med bilindustrin som anordnades av näringsutskottet att etanol är en energikälla som i dag finns tillgänglig, som snabbt går att kommersialisera och som skulle ge de snabbaste miljöpolitiska effekterna. Jag noterar än en gång med tillfredsställelse att sympatin för att gynna miljövänliga energikällor är i tilltagande, men jag vill speciellt notera att detta krav från centern ligger fast. Allra sist vill jag nämna att vi i detta betänkande också har tagit upp frågan om införandet av skatt på uran, vilket också innebär ett viktigt led i differentieringen av energiskattesystemet. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga de reservationer som centern har skrivit under.
Herr talman!

per kubikmeter olja, 300 kr. per ton kol och 150 kr. per 1 000 kubikmeter naturgas. Sedan fick vi föregående vecka klart för oss att samma centerparti som i dag tänker stödja de här reservationerna — vi har ju hört Håkan Hansson yrka bifall till dem - den 7 juni kommer att rösta för att oljeskatten skall höjas med endast 100 kr., kolskatten inte så mycket och elskatten med 2 öre. Jag frågar nu Håkan Hansson: Var finns konsekvensen i er energipolitik? Var finns den långsiktiga energipolitiken? T.o.m. i en utredning som KIS åberopar ni bara finansieringsskäl för att höja energiskatten.
Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon debatt med centern om vem som sjabblat eller ej. Jag tog chansen att begära replik för att få göra något som jag glömde att göra i mitt anförande, nämligen att yrka bifall till samtliga reservationer som bär folkpartiets namn. På det sättet slipper jag att förlänga debatten på slutet.
Herr talman! Det är klart, Karl-Gösta Svenson, att om det hade varit så väl att vi hade fått majoriteten i Sveriges riksdag med oss i dag, när vi behandlar skatteutskottets betänkande nr 35, så hade det varit det allra bästa.

Det gäller reservationen om olja och kol — okej, vi kan diskutera skattens nivå, men vi har inte själva majoritet i Sveriges riksdag — och det gäller reservation 18, som behandlar kondenskraft och kraftvärmeproduktion, och det gäller slutligen möjligheten att införa uranskatt. Det här är ju parlamentarismens sätt att fungera. Vi har inte egen majoritet.

Fru talman! Mitt anförande i den här debatten skall ägnas statens vattenfallsverk och energiskatterna. Jag vill redan nu förutskicka att jag inte kommer att använda ens tillnärmelsevis hela den begärda taletiden, om det kan godtas. Energiförsörjningen och den vikt som lagts vid den har lett till att vattenfallsverket byggts upp till ett kapitalstarkt företag med intressen över i stort sett hela energiområdet. Numera betraktas tydligen möjligheterna att privatisera detta företag som en av den samlade oppositionens viktigaste samarbetsfrågor. I privatkapitalets jakt efter nya profitgivande investeringsobjekt är den samhällsägda kraftproduktionen så intressant att de förmått de tre partiordförandena Bildt, Westerberg och Johansson att ila till privatkapitalets undsättning. Trepartimotionen om att sälja ut Vattenfall måste ses i det ljuset. Jag vill i detta sammanhang erinra om Karin Söders motion 1985/86:411. Där angavs statens vattenkraftstillgångar ha ett värde på 100 miljarder kronor. Riksskatteverket beräknade 1986 dessa tillgångar till ett värde av 110 miljarder. Hade riksdagen bifallit centerförslaget skulle det ha inneburit en förlust på minst 10 miljarder kronor, ett beslut innebärande en ren förskingring av statens egendom. Det är bakgrunden till de ideligen upprepade framställningarna om att börsintroducera och sälja ut i folkaktier de här vattenkraftstillgångarna. Vårt parti, vänsterpartiet kommunisterna, har alltid motsatt sig en privatisering av vattenfallsverket och andra statliga företag. Däremot anser vi från vpk att det förslag till investeringsprogram som innebär fortsatta insatser för effekthöjningar på befintliga kärnkraftverk bör avvisas. Vi anser också att samarbetsavtalet med ABB bör innehålla en klausul som garanterar staten rollen som majoritetsägare. Den ordning som gällt för prövningen i riksdagen av vattenkraftsutbyggnader av viss storlek bör bibehållas. Utlokaliseringen av statliga verksamheter bör fortsätta. För vattenfallsverket borde det innebära att vissa enheter lokaliseras till Jämtlands län. Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till reservationerna 1, 4, 6 och 13 till näringsutskottets betänkande 1988/89:30. Fru talman! Energiskatterna hör ju intimt samman med vilken energipolitik man vill föra. Nu arbetar flera utredningar med skatter och miljöavgifter. Från vpk har vi ansett att vi i samband med att dessa utredningar lägger fram sina förslag skall precisera hur vi anser att framtidens energiskatter skall utformas. Vi har därför i detta betänkande följt utskottsmajoritetens uppfattning att det är olämpligt att nu lägga fast några allmänna riktlinjer för energipolitiken och energiskatterna. Däremot har vi delförslag om vissa energiskatter, som jag kortfattat skall gå in på. Vpk vill att delar av vattenkraftsvinsterna återgår till de regioner där vattenkraften produceras. Mot den bakgrunden vill vi ha en höjning av skatten på vattenkraftsproducerad el med 4 öre. Vårt parti har också markerat sin inställning till skatterna på naturgas, till elskatten för den storförbrukande industrin, till skatten på kondenskraft och till skattefrihet för etanol. Vi har även tagit upp frågan om kraftvärmeproduktionen. Vi har vidare tagit upp frågan om gasol för motordrift och industriellt bruk. Vi har också yrkat på en uranskatt som ligger något högre än centerns förslag och något lägre än miljöpartiets. Fru talman! Jag vill till sist yrka bifall till reservationerna 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22 och 25 till skatteutskottets betänkande 1988/89:35.

Fru talman! Det hot som en alltmer ökande konsumtion utgör mot överlevnad av jordens ekologiska system är ingenstädes tydligare än när det gäller energianvändningen. Under en lång följd av år har energianvändningen ökat monotont, och faran av detta förhållande har alltmer börjat inses av människor både i vårt land och i andra industriländer. Även många politiker har insett problemen och försökt åstadkomma botemedel mot dem; man har formulerat åtgärder som i flera fall är ägnade att begränsa ökningen och som i några fall även eftersträvar en balans med naturen. Detta är glädjande. Tyvärr har inte alla partier i sina program inkluderat sådana åtgärder. Särskilt beklaglig är moderaternas linje att utforma beskattningen av energin med hänsyn till industrins lönsamhet och dess internationella konkurrenskraft snarare än med hänsyn till behovet av en ren och ofarlig miljö. Jag får erkänna att det var spännande att i dag höra en moderats oro över koldioxiden i vår atmosfär. Det är någonting som vi har talat om länge, men det blir nya utgångspunkter när reaktorkramare finner att miljökappan tilltalar väljarna! Fru talman! I reservation 4, till vilken jag yrkar bifall, framhåller jag vikten av att beskattningen av energin tas ut på råvaran snarare än på den förädlade produkten. Jag noterade med stort intresse att Kjell Johansson påpekade vikten av miljöavgifter. Men då menar jag att också det andra problemet, resursernas ändlighet, är viktigt. Det bör vara en bas för beskattningen. Anledningen till att vi vill ta ut skatt på råvaran är att det bör ligga också i den energiproducerande industrins intresse att effektivisera sina processer. Dessutom bör energiinnehållet vara bestämmande för skattens storlek. Det är helt klart för oss i miljöpartiet de gröna att nivån på energibeskattningen bör vara väsentligt högre än den är i dag. Eftersom det är av aktuellt intresse att veta vilken inställningen till denna fråga är i dag bland andra riksdagspartier ämnar jag begära votering i den frågan. Jag yrkar också bifall till reservationerna 6, 7, 8 och 11. I alla dessa fall gäller det förbränning av fossila bränslen. Det är inte bara det att processerna orsakar utsläpp av miljöskadliga ämnen inkluderande koldioxid; det är också fråga om ändliga naturresurser, som vi helt enkelt inte kan hålla på och öka uttaget av. Miljöpartiet de gröna har en avvecklingsplan på 25 år, under vilken tid förbränning av fossila bränslen skall fasas ut nästan helt och hållet. Endast inom transportsektorn och stålindustrin kommer en liten del att fortfarande behöva brännas. Dels föreslår vi en betydande effektivisering i energianvändandet, dels är det nödvändigt att förnybara energikällor tas i bruk. Särskilt gäller det biogas, men även vindoch solenergi. De skatter jag föreslår i de nämnda reservationerna är ägnade att uppmuntra både besparingsåtgärder och satsningar på alternativa energikällor. Både reservation 13 och reservation 14 är ägnade att på olika sätt få industrin att använda energin effektivare. I reservation 14 är motivet dock inte tariffkonstruktionen som sådan, vilket man skulle kunna tro, utan snarare att komma åt den storförbrukande industrins överförbrukning av el. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. Reservation 17, som jag också yrkar bifall till, gäller skattebefrielse för all energi producerad i vindkraftverk. Den gräns om 100 kW som finns nu är olycklig. Många effektiva vindkraftverk är större än så. Likaså kan vi inte se någon anledning till att behålla kravet att vindkraftverket inte skall vara kommersiellt för att erhålla skattebefrielse. Det gäller här att uppmuntra en energikälla, som verkligen är miljövänlig men som i utvecklingsskedet inte har kunnat uppvisa konkurrenskraftig ekonomi. Liknande motivering ligger också bakom den gemensamma reservationen 19, i vilken centern och vpk förenat sig med miljöpartiet om att yrka på skattebefrielse för etanol som drivmedel. Jag yrkar bifall till den reservationen. Jag yrkar också bifall till reservationerna 21 och 23, som gäller beskattningen av gasol. Även i det fallet vill miljöpartiet ha beskattning på råvaran efter dess energiinnehåll. Vi anser att 11,8 öre k Wh. Detta är mer än den skatt som centern föreslår, också mer än den skatt som vpk föreslår och mer än den skatt som möjligen kommer att accepteras av en riksdagsmajoritet om några veckor. Både kraftproducenterna och industrin skulle tvingas att använda energi på ett mer effektivt sätt, om deras budget inte tillät en slösaktig energianvändning.

Fru talman! Riksdagen beslutade år 1983 om riktlinjer för den framtida energibeskattningen. Härvid fastställdes att en grundläggande princip för beskattningen av energi skulle vara att främja de energiinvesteringar för oljeersättning och energihushållning som borde genomföras under 1980 talet. Hänsyn skulle också tas till olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Beträffande beskattningen av olja fastslogs att skatteändringar vid behov borde vidtas för att åstadkomma en inte oväsentlig realprisstegring. För Övriga energislag skulle skatten per energienhet utgå i relation till oljeskatten. Sålunda borde skatten på kolbränslen vara cirka hälften och skatten på naturgas cirka tre fjärdedelar av skatten på olja. Inhemska bränslen borde gynnas genom skattefrihet. Drivmedelsbeskattningen borde främja fortsatt energihushållning. Elanvändning inom industrin borde vara skattemässigt gynnad i förhållande till elanvändning för uppvärmning, och beskattningen av elenergi för uppvärmning borde ha viss följsamhet till beskattningen av olja. En anpassning av riktlinjerna har skett under perioden 1984-1988 avseende beskattningen av olja, kol, naturgas och gasol. I några fall har också riktlinjerna ändrats. I ett antal av de motioner som väckts under den allmänna motionstiden tas riktlinjerna för den framtida energibeskattningen upp. Moderata samlingspartiet begär bl.a. ett uttalande om att man bör övergå till mervärdeskatt på energiområdet i kombination med energilikformiga punktskatter på en förhållandevis låg nivå. Ett liknande system i förening med miljöavgifter på miljöfarliga utsläpp är ett annat förslag från moderata samlingspartiet. Från centerpartiets sida yrkas på ett tillkännagivande, som bl.a. går ut på att man bör införa en energilikformig beskattning för kol och olja och att en miljörabatt medges för importerade och mindre miljökrävande energislag m.m. Miljöpartiet förespråkar en i princip råvarubaserad energibeskattning. Fru talman! De aktuella frågorna ligger inom ramen för det utredningsarbete som pågår på detta område. Bl.a. åligger det KIS, kommittén med uppgift att utreda den indirekta beskattningens omfattning och utformning, att analysera effekterna av en breddning av basen för mervärdeskatten, pröva förutsättningarna för att inordna energiområdet under mervärdebeskattningen och överväga hur beskattningen av energi även i fortsättningen skall användas som energipolitiskt styrmedel. Kommittén kommer att redovisa sina ställningstaganden före sommaren. Ett annat utredningsarbete av betydelse i detta sammanhang bedrivs av kommittén om ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Kommittén skall lämna förslag till ett avgiftsoch uppbördssystem bl.a. för utsläpp av svavelföreningar vid förbränning av olja. Vidare skall kommittén utreda möjligheten att avgiftsbelägga bränslet. Med hänsyn till de nämnda övervägandena anser utskottsmajoriteten att riksdagen inte nu bör fatta något beslut eller uttala sig om de framtida riktlinjerna för energibeskattningen och därmed föregripa det kommande resultatet av utredningarna. Prot. 1988/89:119 Centerpartiet och miljöpartiet föreslår höjningar av skatten på olja och 23 maj 1989 kol. Miljöpartiet föreslår dessutom kraftiga skattehöjningar på bensin och = HH — dieselolja samt en ökning av kilometerskatten för dieseldrivna fordon. Miljöpartiet yrkar vidare att en utredning skall skall tillsättas för att se över om kilometerskatten kan slopas. Från utskottsmajoritetens sida vill vi erinra riksdagens ledamöter om att skatten på olja och kol höjdes icke oväsentligt den 1 juli 1988. Men med tanke på den snabbt tilltagande överhettningen av den svenska ekonomin och behovet av åtstramning har utskottsmajoriteten fastnat för en höjning av elskatten, och därmed är det också rimligt att något höja skatten på olja och kol. Denna fråga återkommer till riksdagen vid en senare tidpunkt. Utskottsmajoriteten anser dock att det i nuläget saknas skäl för höjning av skatten på bensin och dieselolja. Den av miljöpartiet aktualiserade frågan om ett slopande av kilometerskatten och ett motsvarande skatteuttag på dieseloljan har tidigare prövats av utskottet. Nu, liksom tidigare, anser utskottet att kilometerskattesystemet tills vidare bör behållas, eftersom de alternativa system som står till buds inte kan anses ha några större fördelar från administrativ och ekonomisk synpunkt. Fru talman! Förslag och yrkanden om förändrad beskattning av naturgas, vindproducerad el, gasol för industriellt bruk, motorgas, skärpt vattenkraftsbeskattning samt beskattning av kraftvärmeproduktion har framställts. Mot bakgrund av det utredningsarbete som pågår anser utskottsmajoriteten att det i nuläget är olämpligt att fatta några beslut om ändrad beskattning av flertalet av ovan uppräknade energiområden. Med hänvisning till den överhettning som finns i Sverige i dag har utskottsmajoriteten däremot i ett senare skede föreslagit förändrad beskattning av naturgas och gasol för industriellt bruk. Vidare har vpk lagt fram förslag som skall syfta till att stimulera satsningar på elsnål teknologi. Man föreslår bl.a. en produktionsfaktorskatt som träffar den storförbrukande industrins överförbrukning av el. Ett liknande motionsyrkande avslogs förra året med hänvisning till pågående översyn av energibeskattningen. Utskottsmajoriteten anser att förslaget inrymmer ett alltför stort inslag av detaljreglering. Så till motionsförslagen om ändring av beskattningen av etanol producerad av inhemska råvaror, uran, biobas och vätgas. När det gäller förslaget om slopande av skatt på etanol, producerad av inhemska råvaror, har utskottet tidigare betonat de praktiska svårigheterna och de handelspolitiska komplikationerna i samband med ett undantagande av etanol producerad av svenska råvaror från skatt. Utskottsmajoriteten är för närvarande inte beredd att förorda någon förändring av skatten på etanol eller metanol. När det gäller införande av skatt på uran har utskottet tidigare hänvisat till den särskilda skatt som finns på elektrisk kraft från kärnkraftverk. Enligt utskottets uppfattning kan det i nuläget däremot finnas anledning att utreda förutsättningarna för införande av en skatt på det uran som används i kärnkraftverk. Så till biogas och vätgas. Miljöpartiet yrkar att dessa skall befrias från 62 skatt. Utskottsmajoriteten kan konstatera att ingen energiskatt för närvarande utgår för de ifrågavarande drivmedlen. Inte heller omfattas dessa av kilometerskatten. Yrkandet är alltså tillgodosett. Fru talman! Miljöoch energiministern har meddelat att miljöavgiftsutredningen i oktober i år, tidigare än vad som ursprungligen var planerat, kommer att lämna ett delbetänkande om möjligheterna att införa miljöavgifter på svavel i andra bränslen än olja samt på utsläpp av kväveoxider och koldioxid. Härigenom kan man samordna de kommande miljöavgifterna inom energiområdet med skatteförslagen från KIS, så att man sammantaget kan få de ekonomiska styrmedel som behövs för att uppnå både miljöoch energipolitiska fördelar. Av det nyss anförda framgår att regeringen uppmärksammat vikten av samordning i tiden av det fortsatta utredningsoch beredningsarbetet och påskyndat miljöavgiftsutredningens utredningsarbete på energiområdet. Med hänsyn till de nämnda övervägandena anser utskottsmajoriteten att riksdagen inte nu bör fatta något beslut eller uttala sig på energibeskattningsområdet. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström framhöll inledningsvis 1983 års beslut, alltså det beslut som innebär att beskattningen skall utformas på basis av energiinnehållet. Hon ställde också frågan hur beskattningen skall användas som energipolitiskt styrmedel. Den fråga som jag skulle vilja ställa lyder: Har ni socialdemokrater inte upptäckt att 1983 års beslut, de där principerna, låser energibeskattningen på ett sådant sätt att man inte kan ta erforderliga miljöhänsyn? Jag skulle gärna vilja höra vad Lisbeth Staaf-Igelström har att säga om folkpartiets förslag, som innebär att miljökonsekvenserna skall beaktas. Sedan talade Lisbeth Staaf-Igelström om NIA:s tilläggsdirektiv. Man skall fortsätta att utreda frågan om miljöavgifter, och hon nämnde att man kan samordna förslagen från KIS och miljöavgiftsutredningen. Jag skulle vilja fråga: Vem är ”man”? Såvitt jag kan se är ”man” i detta sammanhang regeringen. Regeringen skulle skaffa sig tolkningsföreträde och ensamrätt.

Jag tycker att detta är en ganska olycklig hantering:
Fru talman! Jag frågade Lisbeth Staaf-Igelström varför socialdemokraterna inte vill bidra till en långsiktig, principfast energibeskattning. Utgångspunkten var mitt eget anförande där jag påvisade att dagens energibeskattning, som ju företräds av socialdemokraterna, är ett lapptäcke av regler utan något inslag av principer. Det finns t.ex. inga miljörelaterade skatter. Beskattningsramen utnyttjas bara för att ta in pengar för att kunna finansiera statens utgifter. Här finns det ingen princip hos socialdemokraterna. Lisbeth Staaf-Igelström sade i sitt anförande att KIS skall avge sitt betänkande före sommaren. Men är inte den socialdemokratiska majoritetens uppfattning i KIS redan bortspelad? Gäller den efter den 20 juli? Gäller den uppfattning som Kjell Johansson talade om i sitt anförande, nämligen den att punktskatterna skall reduceras med 30 96, varefter det blir en mervärdeskatt inom energisektorn? Elskatten varierar alltså från vad som står i det förslag som skall offentliggöras i juli, från 4,2 öre, till 9,2 öre som Sveriges riksdag så småningom kommer att besluta om. Avsikten är ju att införa en punktskatt på el på 9,2 öre. Skall 9,2 öre reduceras med 30 96, eller skall nivån fortfarande vara 4,2 öre vid mervärdesbeskattning inom energisektorn? Detta kommer att få mycket stor betydelse. Har man kvar nivån 4,2 öre och inför mervärdeskatt, innebär detta en skatteökning för ett hushåll med eluppvärmning med nästan 3 000 kr. per år. Det är fråga om avsevärda belopp, och det är mycket viktigt för svenska folket att få reda på framtidsinriktningen på den energipolitik som socialdemokraterna vill föra. I dagsläget är trovärdigheten helt borta när det gäller både socialdemokraternas ställningstagande i KIS och det som ni har gjort den senaste veckan tillsammans med centerpartiet.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström och jag har tydligen mycket olika idéer om en utrednings uppgifter. Gång på gång avvisas våra motionsförslag på grund av att en utredning pågår. Men hela skatteutskottet kan väl inte vara förlamat i fråga om indirekta skatter så länge en utredning om sådana pågår. Man måste väl kunna säga någonting. Jag skulle speciellt vilja ta upp frågan om vindkraftverk. Här finns det en mycket olycklig gräns vid 100 kW. Över denna gräns blir det skatt. Vindkraften är en mycket miljövänlig energiproduktionsform, som vi alla kanske skulle vilja uppmuntra men som har problem just nu, därför att det är ekonomiskt svårt att sätta i gång med en ny teknik. Många av de effektivaste vindkraftverken ligger vid ungefär 150 kW. Varför kan man inte ta bort sådana olyckliga gränser, när man ändå har skattefritt vid ett lägre kilowattal?
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström hänvisade liksom jag till 1983 års energibeskattningsbeslut. Bl.a. berördes frågan om huruvida energisektorn skall stå utanför mervärdeskattesystemet. När det gäller de allmänna riktlinjerna för energibeskattningen har centern i sin reservation sagt att det bör gälla även i fortsättningen. Kan inte Lisbeth Staaf-Igelström trots att utredningarna pågår ge några fingervisningar om var socialdemokraterna står i denna fråga? Talet om de handelspolitiska komplikationerna beträffande etanol har vi ju också hört talas om ett antal gånger. Vilka är de där handelspolitiska komplikationerna då det gäller att införa skattebefrielse för etanol med tanke på vad 1983 års beslut egentligen gick ut på? Nu har det gått sex år. Är det Prot. 1988/89:119 fråga om hänsyn till oljeindustrin eller vilket skäl är det? 23 maj 1989
Fru talman! Man har här uppmanat mig att säga något om de förslag som skall komma från KIS. Jag kan direkt säga att jag icke vill föregripa utredningen och dess förslag, utan det får vi sedan ta ställning till. Vi har från socialdemokraternas sida en långsiktig energipolitik. Ett omfattande utredningsarbete pågår, vilket Åke Wictorsson här tidigare redogjorde för. När detta arbete har avslutats och samordnats och blivit föremål för remissbehandling, kommer den socialdemokratiska regeringen att lägga fram ett samlat förslag om miljöskatter och miljöavgifter. Vi har från socialdemokratisk sida gjort mycket inom miljöpolitikens område och i energifrågan. Det pågår ett intensivt arbete med att genomföra omställningen av energisystemet till ett system som är rent och resurshushållande. Det arbetet bygger på det beslut om energin som tidigare har fattats av riksdagen. Det arbetet kommer vi socialdemokrater att fortsätta med.